Herr talman! Beträffande lärlingsutbildningen har vi moderater fått den uppfattningen att regeringen inte stimulerat den verksamheten i tillräckligt hög grad. Anna-Greta Leijon säger att utbildningsplatserna inte är fullt utnyttjade. Det är riktigt. T. o. m. LRF-, SAF och SHIO-företagen försöker därför nu åstadkomma förbättringar när det gäller att bättre utnyttja utbildningsplatserna. Jag tror likväl att det är viktigt att använda sig av lärlingslönerna och att på kort sikt möjliggöra att ungdomarna snabbare får ett arbete. Våra ungdomar kräver riktiga arbeten. De vill egentligen inte ha konstlade arbeten. Framför allt arbetsgivarna inom de små och medelstora företagen vill kunna anställa människor utan någon form av bidrag, stöd eller styrning från statens sida. Som jag tidigare har sagt är de höga ingångslönerna, och således även de höga sociala avgifterna, en hämsko när det gäller att anställa icke yrkeserfarna personer. Det är visserligen bra att man från länsarbetsnämndens sida besöker länets företag, men det har man ju gjort tidigare. Jag tror dock inte att det är en riktig lösning att låta bidragen utgöra en ”morot”. Resultaten av liknande åtgärder som tidigare vidtagits har långsiktigt inte givit några positiva effekter. Allt fler arbetsgivare säger ju att lärlingslönerna är ett sätt att öka möjligheterna för våra ungdomar att få ett riktigt arbete. Motsvarande uppfattning redovisade chefen för utvecklingsfonden i Blekinge län vid den årliga träff med länets riksdagsmän som ägde rum för någon månad sedan. Det enda jag kan föreslå är att frågan prövas. Vi måste ju pröva om åtgärderna kan ge något resultat. Låt alltså våra ungdomar själva avgöra om de skall börja med lärlingslön, om de skall flytta, om de skall vara kvar i ett ungdomslag eller om de skall vara föremål för någon annan sysselsättningsskapande åtgärd! Ge dem chans att själva få välja! Denna debatt har präglats av olika synsätt i fråga om hur målet skall nås. Vi är överens om en sak, nämligen att utbildning är mycket viktig för våra ungdomar. Det var positivt att höra arbetsmarknadsministerns uttalande om en decentralisering av den statliga verksamheten, och jag hoppas att det skall vara bra för Blekinge län i framtiden. Jag hoppas att vi också kan vara överens om att Sveriges trädgård åter skall blomstra och grönska. Återväxten och tillväxten i Blekinge kan symboliseras med en liten dikt av Bo Setterlind. Jag hoppas att allt fler invånare i Blekinge om något år kan få möjlighet att säga detta till varandra som jag själv många gånger i ömma stunder har sagt till min hustru: ”Älskade, minns du? Himlen stod blå, markerna lyste och du var två.”

Herr talman! Antisemitismen sticker upp sitt fula ansikte på allt flera håll i världen. Sina på sitt sätt mest skrämmande uttryck tar den i Sovjetunionen. Där har den döpts om. Man talar inte om judehat eller antisemitism, utan låter antisemitismen framträda i ny tappning i form av ordet antisionism. I den formen förekommer den också på många håll i arabländerna. Men antisemitismen har också dykt upp i Västeuropa. Sabotagehandlingar har riktats mot synagogor och annan judisk egendom i Paris, Oslo och Köpenhamn. Antisemitismen har också nått Sverige. Många människor har drabbats av detta. Jag citerar ur pressen: ”En organisation som kallar sig Svenska kommittén för rasrenhet uppmanade alla judar att lämna landet inom 48 timmar.” En kvinna som vill vara anonym säger: ”Som jude i dag måste man leva med stor försiktighet. Hotet finns alltid där.” Det finns andra, liknande vittnesmål: ”Vi får nästan dagligen mer eller mindre välformulerade hotelsebrev. Man ritar hakkors på synagogan eller välter gravstenar på vår kyrkogård. Många av våra församlingsmedlemmar har upplevt kriget och nazismen. För dem är hot mot deras liv en realitet.” Jag kan också komma med litet färskt material. Jag har fått ett brev som är undertecknat, inte anonymt. Jag har fått anonyma också, men dem brukar jag aldrig bry mig om att läsa. Brevskrivaren har noterat att jag lämnat en interpellation i detta ämne och tyckt att han behövde ge mig några synpunkter inför debatten med utrikesministern. Han säger så här: Det är på tiden att denna minoritetsgrupp — judarna — lär sig att respektera andra folkgrupper och raser. Om bombhotet mot judarna säger han: Det vet vi väl att detta var ett farsartat utspel för att rikta allmänhetens blickar från den verklige terroristen — juden själv. I Sverige måste det vara, herr utrikesminister, ett oeftergivligt krav att judar ges det skydd som den svenska staten kan ge. Brist på pengar och personella resurser får inte lägga hinder i vägen. Det är väsentligt att 13 tendenserna till antisemitism bemöts kraftfullt. Det är bra, inte bara för judar utan för oss alla. Odemokratiska krafter på de nationalistiska och socialistiskaytterkanterna använder, som vi känner till, antisemitismen som ett medel i sina strävanden att undergräva respekten för människovärdet och för att misskreditera demokratin. Antisemitism är därför ofta, ja som regel, ett inslag i en första anfallsvåg. Blir den framgångsrik sker anstormningen på bredare front. Klara avståndstaganden från de demokratiska statsmakterna utgör första försvarslinjen i kampen mot antisemitismen i alla dess former. Tystnad eller undanglidande formuleringar uppmuntrar till nya antisemitiska övergrepp. Därför vill jag gärna säga att jag uppskattar och instämmer i utrikesministerns formulering att antisemitismen är en vedervärdig företeelse och att den måste bekämpas. Det är ett uttalande som förpliktar regeringen till handlande när behov föreligger, och det gör det, som jag ser det, nu. En modern form av antisemitism är antisionismen, dvs. uppfattningen att judar inte skulle ha rätt till en egen stat och att den judiska staten Israel borde upphöra att finnas till. Terroristaktionerna mot Achille Lauro och överfallen mot flygplatserna i Rom och Madrid är uttryck för denna form av antisionism. Delar utrikesministern min uppfattning att antisionismen endast är antisemitism i nya kläder? Är utrikesministern beredd att uttala ett fördömande också av antisionismen? I dag sker ingen kontinuerlig bevakning under kvällstid av synagogan i Helsingfors, trots de många föreningsaktiviteter som också då bedrivs där, bl.a. i den s.k. sessionssalen. Synagogan har också helt nyligen återigen utsatts för antisemitiskt klotter. Bristerna i bevakningen har angetts bero på att polisen saknar de nödvändiga resurserna. I Göteborg har den lokala polismyndigheten sagt till företrädare för den judiska församlingen att polisen saknar resurser för en utökad bevakning. Hagge Geigert har uttalat att polisen har god vilja att skydda dem som utsatts för hotelser, men hittills har den inte haft verkliga resurser. Herr talman! Därför vill jag fråga hur jag mot denna bakgrund skall tolka utrikesministerns svar. Har nya resurser nu tillförts eller kommer så att ske? Kan jag under alla omständigheter utgå från att resursbrist hos polisen aldrig skall kunna åberopas när det gäller skyddet mot antisemitisk verksamhet i vårt land?

Herr talman! Det är mycket värdefullt att frågan om antisemitismen, både som internationell företeelse och som någonting som vi ser skrämmande spår av också här hemma, har kommit upp till diskussion i kammaren genom Hadar Cars interpellation. Judeutrotningen under andra världskriget visade ju vilka konsekvenser rashatet kan få. I och med upptäckten av de fasansfulla saker som försiggick i Tyskland under nazitiden blev det inte längre salongsmässigt att bedriva rasistisk propaganda, i varje fall inte i Västeuropa. Det är någonting som alla tar avstånd ifrån, åtminstone på ytan. Men det innebär inte att rasism i olika former har upphört att existera. Den finns i vår omvärld, och den finns också här hos oss. Det mest flagranta exemplet på ett rasistiskt system är naturligtvis Prot. 1985/86:68 apartheidens Sydafrika. Vi har här hemma exempel på rasism i form av 3 februari 1986 hånfulla uttalanden om svartskallar, och det har t.o.m. förekommit tendenser till rasistiska upplopp. Men också judehat i traditionell bemärkelse har överlevt andra världskrigets och nazismens fruktansvärda avslöjanden. Det förekommer öppet i många arabstater, och det förekommer som vi vet i Sovjetunionen. Egentligen är det märkvärdigt att ett land, som ser sin del i segern över naziststaten som en av sina största nationella prestationer, samtidigt i så hög grad har tagit över arvet efter nazisterna när det gäller att uppvisa ett öppet och av staten sanktionerat, ja t.o.m. uppmuntrat, judehat. Det fenomenet kommenteras inte särskilt mycket i utrikesministerns svar. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag tror att det är viktigt att vi från svensk sida visar ett klart och tydligt avståndstagande från varje form av statligt sanktionerad rasism. Detta måste naturligtvis gälla också om det är en närbelägen supermakt som bedriver denna rasistiska politik. Därför är det viktigt med klargörande uttalanden från den svenska regeringens sida när det gäller de judeförföljelser i olika former som förekommit i Sovjetunionen. Sådana tydliga markeringar av avståndstaganden från judeförföljelser och andra former av rasism internationellt är också den bästa grunden för att bekämpa rasistiska tendenser här hemma. Det måste vara fullständigt tydligt att de svenska statsmakterna tar avstånd från rasism var den än förekommer — utanför vårt rikes gränser eller innanför vårt rikes gränser — och utnyttjar de möjligheter vi har till vårt förfogande att motverka rasismen. När det förekommer utslag av rasism här hemma, som t.ex. det som Hadar Cars illustrerade i sitt anförande, är vårt ansvar naturligtvis ännu större — då måste vi sätta in de resurser vi har till vårt förfogande i form av opinionsbildning, utbildning och i sista hand polisiärt skydd i kampen för att motverka rasismen.

Herr talman! Från företrädare för samtliga borgerliga partier har utrikesministern fått höra vilken vikt vi fäster vid att kraftfulla åtgärder vidtas mot antisemitismen, både när den uppträder i traditionell form och när den uppträder maskerad som antisionism. Jag är övertygad om att detta utgör ett bra stöd för regeringen när det gäller de åtgärder som kan behöva vidtas.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 Det är jag också övertygad om att polisen gör. Av samtliga som jag har varit i kontakt med har jag fått en mycket bra bild av polisens vilja att ge ett sådant skydd. Det problem som möjligen finns, och som var utgångspunkt för frågan, är om polisen har tillräckliga resurser för att också göra det som behöver göras. Jag ställde även en fråga om detta till utrikesministern, och jag vill gärna påminna om den. Jag vore tacksam om utrikesministern i sitt andra inlägg kunde säga om sådana resurser nu finns eller om polisen kommer att tillföras sådana resurser, så att polisen inte bara gör vad som står i dess makt utan också har de resurser som behövs för att vidta nödvändiga åtgärder.

Herr talman! Jag framhöll i mitt förra inlägg vikten av att Sverige på ett mycket tydligt sätt markerar sitt fördömande av antisemitismen var den än förekommer, även om det skulle råka vara i en närbelägen supermakt — det var så jag uttryckte mig. Jag vet att detta har tagits upp vid olika tillfällen i ESK-sammanhang, vid internationella konferenser, osv. Vad man möjligen kan fråga sig är om denna fråga har tagits upp med det eftertryck och den skärpa som den faktiskt är värd. Vi måste besinna vad det är som faktiskt försiggår, nämligen att de statligt sanktionerade förföljelserna av den judiska minoriteten i Sovjetunionen har fortsatt.

Det här är egentligen något oerhört och borde föranleda mycket skarpa fördömanden från svenskt håll och naturligtvis även från andra håll. Det är i detta perspektiv som man kan ifrågasätta om Sverige varit tillräckligt skarpt och tillräckligt tydligt i sitt sätt att göra markeringar i denna fråga. Jag tycker, herr talman, att det finns ett mycket klart samband mellan vårt sätt att agera mot antisemitism i andra länder och vårt sätt att agera när vi ser att antisemitismen sticker upp huvudet här hemma. Det måste finnas en balans i fråga om detta som visar att vi är lika tydliga i vårt fördömande när det riktas utåt som när det riktas inåt. I detta sammanhang gäller det särskilt att ställa tillräckligt med resurser till förfogande både för motinformation och för skydd av judar och judisk egendom, vilket Hadar Cars närmare har berört.

Herr talman!

Herr talman! Inga Lantz har i sin interpellation tagit upp kvaliteten på vår mat och frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att befrämja en ofarlig och hälsoriktig kost. För dagens svenskar är det väl närmast en självklarhet att det skall finnas en riklig tillgång på mat. Men bara för ett sekel sedan hotade svält och nödår ständigt de breda befolkningsskikten. Att kraven på ökad effektivitet och lönsamhet i hög grad har fått styra valet av produktionsmetoder inom jordbruket var från den utgångspunkten förståeligt. Efter hand har negativa konsekvenser för miljön kunnat påvisas av vissa av dessa metoder. En ökad förorening av vatten, övergödning av vattendrag och sjukdomar hos animalieproduktionens djur är exempel på detta. Många människor oroar sig för kemikalieanvändningen och de moderna produktionsprocesserna. Man frågar sig vilken inverkan på livsmedlens kvalitet detta har och vad det kan innebära för vår hälsa. Kostens stora betydelse för människors hälsa har uppmärksammats alltmer. Många av de iakttagna sambanden mellan kostintag och viss sjuklighet har under senare år kunnat hänföras till kostens sammansättning, t.ex. halten av fett och kostfiber. Kostvalet spelar sålunda en betydande roll för hälsa och välbefinnande. Det ökade medvetandet om sambandet mellan kostens sammansättning och människors hälsa har helt naturligt lett till att krav på livsmedlens kvalitet börjat framföras med större kraft. Konsumenternas oro måste tas på allvar. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 har en rad åtgärder vidtagits på livsmedelsområdet med denna inriktning. Låt mig nämna de viktigaste. Genom 1985 års livsmedelspolitiska beslut har en tryggad försörjning med fullgoda och hälsosamma livsmedel gjorts till livsmedelspolitikens viktigaste mål. Genom beslutet fick jordbrukspolitiken också ett miljöoch resursmål. Detta mål innebär att jordbruket och livsmedelsproduktionen måste ta hänsyn till kravet på en god miljö och till behovet av en långsiktig och planerad hushållning med våra naturresurser. Jordbruket skall således i möjlig utsträckning använda miljövänliga odlingsmetoder. Ett viktigt medel för att uppnå målen för livsmedelspolitiken är forskning på livsmedelsområdet och att denna forskning i ökad utsträckning omfattar hela livsmedelskedjan. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om jordbruksforskning. I propositionen förordas bl.a. insatser för ett sammanhållet forskningsprogram om nya produktionsformer i jordbruket och trädgårdsnäringen. Målet skall vara produktionsformer där kravet på god livsmedelskvalitet och hänsyn till djur och natur förenas med effektivitet och god ekonomi i livsmedelsförsörjningen. Det är också angeläget att leden efter primärproduktionen belyses. Skogsoch jordbrukets forskningsråd har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till forskningsprogram också för denna del av livsmedelsproduktionen. Förslaget skall redovisas senast den 1 juli i år. Genom dessa samlade forskningsinsatser kan vi få en helhetssyn på livsmedelskedjan. Utgångspunkten skall vara konsumenternas krav på kvalitet hos våra livsmedel. Avstor betydelse för att upprätthålla en god livsmedelskvalitet är också att vi har en väl fungerande livsmedelskontroll. En särskild kommitté tillkallades i december 1983 med uppgift att se över livsmedelskontrollens omfattning och inriktning. Kommittén beräknas avge sina förslag under våren. fr.o.m. den 1 januari i år gäller en ny lag om foder. Den nya lagen tar i större utsträckning än tidigare gällande lag sikte på att skydda både djurs och människors hälsa. Bl.a. förbjuds användningen av kemoterapeutika som tillväxtbefrämjande fodertillsats. Även andra tillsatser, t.ex. köttmjöl från självdöda djur, förbjuds. Frågor som särskilt tas upp i interpellationen är användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel, distributionsvägarna mellan producent och konsument samt prispolitiken som styrmedel mot sundare kostvanor. Vad gäller den kraftiga användningen av stallgödsel och handelsgödsel kan det konstateras att den har medfört ökad förorening av grundoch ytvatten och bidragit till försurningen av mark och vatten. Den omfattande användningen av bekämpningsmedel innebär risker från både hälsooch miljösynpunkt. Den kunskap vi nu har om effekterna på miljön av den stora användningen av handelsgödselmedel och kemiska bekämpningsmedel gör att vi på olika sätt måste minska denna användning. I detta syfte har riksdagen på regeringens förslag beslutat om avgifter på kemiska gödseloch bekämpningsmedel. Det är viktigt att få belagt vilka förändringar i nuvarande produktionsmetoder som bör göras. Denna fråga ingår i det forskningsprogram om nya produktionsformer som jag nyss nämnt. Vidare gäller från den 1 januari i år, som en följd av den skärpta kemikalielagstiftningen, bl.a. förbud mot flygbesprutning över åkermark och omprövning vart femte år av godkända bekämpningsmedel. Inrättandet av kemikalieinspektionen vid samma tidpunkt är också ett led i den skärpta bevakningen av kemikalieanvändningen. Regeringen har angett som mål att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket bör halveras på fem år. Som ett led i rationaliseringsprocessen har en stark koncentration skett inom främst förädlingsoch handelsleden. Koncentrationen medför att råvaror måste samlas upp från ett stort område och de färdiga varorna transporteras långa vägar innan de når konsumenterna. Detta kan innebära risker för livsmedlens kvalitet och färskhet. Samtidigt har stora framsteg gjorts när det gäller hållbarhetsbehandling genom t.ex. kyloch fryssamt förpackningstekniken. Det är viktigt att få belagt hur denna utveckling påverkar livsmedelskvaliteten och hur ytterligare framsteg skall kunna göras. De insatser som gjorts för forskning om de senare leden i livsmedelskedjan, bl.a. distributionen, är inte tillräckliga. Programmet för livsmedelsforskning skall ge svar på frågor kring bl.a. distribution och distributionsteknik. En omedelbar insats för kvalitet och miljöhänsyn i livsmedelspolitiken kan enligt min mening vara att öka möjligheterna till kvalitetsbetalning inom jordbruksprisregleringen på områden där man redan nu objektivt kan fastställa önskvärdheten av vissa åtgärder. Regeringen avser att inom kort ge statens jordbruksnämnd i uppdrag att överväga sådana möjligheter. Avslutningsvis vill jag ännu en gång slå fast att konsumenternas oro måste tas på allvar. De åtgärder jag här redovisat är ett uttryck för regeringens insikt om nödvändigheten av åtgärder på såväl kort som längre sikt. Samtidigt kan konstateras att livsmedelshygienen här i landet har förbättrats successivt genom åren. Internationellt står sig Sverige gott i dessa avseenden. En saklig information till konsumenterna i dessa frågor från alla berörda parter är angelägen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Ägg som smakar fisk, kött som är veckogammalt vid inköpet, leverpastej som är datumstämplad ”bäst före” tre månader framåt, bröd som är mumifierat av konserveringsmedel, potatismos som kryllar av kemikalier — sådan är den mat som de flesta av oss får i sig dagligdags. Jag behöver inte nämna årsgamla skinkor eller kadaveruppfödda djur. Alla minns den debatten ändå. Sönderstressade och sjuka grisar, höns som glömt hur det var att lägga ägg, kalkoner som inte kan para sig därför att den framavlade hannen har för stort bröstben, äckligt plastförpackat kött, varor utan datummärkning, emulgeringsmedel, färgämnen och ersättningsämnen — det är avskräckande exempel på livsmedelssituationen. Vem bestämmer att det skall vara så här? Det är livsmedelsindustrin och mäktiga bönder som profiterar på vårt behov av mat. Och så länge politiker, och framför allt regeringen och jordbruksministern, inte tänker ändra på förhållandena, kommer en felaktig livsmedelspolitik att tillåtas fortsätta. Det är vinstjakten som styr också matproduktionen. Makten över maten har de stora livsmedelsjättarna, och de ser till effektivitet och stordrift. De ser inte till människors behov av en god och bra föda. De ser inte till varje regions behov av att vara självförsörjande på föda. Volvo, som ju växer ohämmat, har också en stor makt över vår mat. Volvo har maskinerna som tillverkar halvfabrikaten. Man har emballageindustrin och man har hand om frakterna. Volvo ligger som trea efter jordbrukskooperationen och KF på livsmedelsområdet. I vår dagliga kost ingår bekämpningsrester. Ansvariga myndigheter säger att resthalterna är ofarliga, eftersom de satta gränsvärdena sällan överskrids. Det finns all anledning att ifrågasätta dessa gränsvärden. Som konsument har man små möjligheter att välja bort livsmedel med bekämpningsmedel i. Det kräver i vart fall kunskap och en ihärdig medvetenhet — eller som min väninna sade i går i skidspåret: Hur vet man att det inte är en penicillinkur man får i sig när man äter sin fläskkotlett? Man har inom biotekniken för avsikt att ge oss bättre livsmedel, men det innebär samtidigt en försvagning och ett utrotningshot när det gäller många växter och sädesslag. Inom teknisk mikrobiologi försöker man t.ex. få fram en svensk jäst som svarar mot industrins önskemål om en jäst som jäser bättre i det mindre söta brödet, som väntas få en ökande marknad. Man försöker också få fram en frystålig jäst som gör att djupfryst deg från ”stordegerier” kan tinas, jäsas och gräddas i snabbköpen eller i småbagerierna. Forskarnas mål är att kunna flytta in lämpliga småbitar av arvsmassa i enskilda jästceller och därmed göra dem mera frosthärdiga. Till vilket pris, i pengar och nytta, bedrivs denna avancerade forskning? Makten över maten har inte konsumenterna utan i detta fall några forskare, som också i vinstsyfte får bedriva sin forskning — förmodligen något slags uppdragsforskning åt jästindustrin. Under senare år har diskussionen om vilka miljöfaktorer som förorsakar cancer alltmer fokuserats kring temat kost och andra ”livsstilsfaktorer” , som rökning, alkohol och sexualvanor. Uppgifter har publicerats att cirka hälften av alla cancerfall skulle bero på kostfaktorer. Den svenska cancerkommittén uppskattar andelen till 30 22, eller 10 000 cancerfall per år i Sverige. Därav har 5 000 samband med för högt fettintag. Enligt cancerkommitténs bedömning utgör kosten den största enskilda orsaken till cancerutvecklingen i vårt land. Något säkerställt samband finns inte, men bara misstanken om en möjlig risk för att kosten kan påverka uppkomsten av tumörsjukdomar är skäl nog att ta frågan om kostens betydelse på allvar. När jag läser Svante Lundkvists svar tycker jag att det andas lugn, bara lugn. Det här grejar sig. Och egentligen är allt det som står i svaret gammalt. Vi vet om, och har vetat om, nästan allt det som är skadligt. Miljörörelsen och enskilda debattörer här i riksdagen har tagit upp dessa frågor. Egentligen behövs inget mer utredande, utan vad som behövs är åtgärder. Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt att Svante Lundkvist så mycket poängterar att han tar människors oro på allvar. Det är alltså inte för sakens egen skull, det farligas och det ohälsosammas skull, som han t.ex. vill få ned bekämpningsandelarna. Dessutom vill jag säga att människors oro för den dåliga matkvaliteten har funnits länge.

Herr talman! För att börja med den fråga som Inga Lantz slutade med vill jag säga att det självfallet är så att huvuduppgiften för vår livsmedelsproduktion är att ta fram livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Det ligger då i konsumenternas intresse att vi får en sådan utveckling. Den skall vi stödja och främja. Det är alltså en viktig debatt som vi nu för — en debatt som jag menar att vi måste föra under stort ansvar, alla som deltar i den. Att uttala sig så generellt fördömande som Inga Lantz gör om kvaliteten på våra livsmedel anser jag vara en djup orättvisa mot de många jordbrukare, livsmedelsproducenter och livsmedelsarbetare som ambitiöst arbetar för att med sin yrkeskunskap ta fram bra livsmedel. Det är bristerna som skall botas, det är de mindre nogräknade som måste bättra sig, och det är — det vill jag understryka — olämpliga produktionsformer som måste förändras. Detta är självklart. I detta sammanhang behöver jordbrukarna stöd av forskning och rådgivning för en produktion som ställer kvalitetskraven i förgrunden. Och direktiven till dem som har att ta fram forskningsprogrammen är just att kvalitetskraven skall ställas i förgrunden. Inga Lantz säger att det här är gamla frågor. Jag har svarat att vi är medvetna om att en del av de här problemen är kända sedan långt tidigare. Därför blev också uppgiften, när vi trädde till hösten 1982, att försöka ta ett samlat grepp på hela livsmedelsförsörjningen, i förhoppning om att kunna skapa en livsmedelspolitik. Detta finns alltså redan uttryckt i direktiven till utredningen. Regeringens åtgärder tar sålunda sikte på en utveckling av jordbruksoch livsmedelspolitiken i den riktning som Inga Lantz och jag tycks vara överens om.

Svenska folket skall — låt mig avsluta med det — kunna lita på att den mat som bjuds är av god kvalitet och har producerats under förhållanden som inte innebär negativa effekter för djur och natur.
Herr talman! Jag vet att regeringen har satsat 200 milj.kr. på forskningsprogram om skogsbruket och miljön och 120 milj.kr. på forskning om jordbruket och miljön. Men detta låter pampigare än vad det är. Det räcker faktiskt att hänvisa till pågående forskning. Vi vet att bekämpningsmedlen är giftiga för både maten och miljön, och vi vet att hälften av den svenska jordbruksarealen årligen behandlas med någon form av bekämpningsmedel. Vad vi behöver är ett helhetstänkande inom produktionen, från råvara till färdig produkt — så sade Svante Lundkvist när han presenterade forskningsprogrammet. Ja, visst behöver vi det — eller rättare sagt: från odling och uppfödning fram till detaljhandel. Men det här är ingen forskningspolitisk uppgift. Det är en politisk fråga, som handlar om maktförhållandena — makten över maten — mellan en lång rad intressenter, t.ex. de transnationella kemioch livsmedelsjättarna och de svagaste intressenterna, konsumenterna. Någon helhetssyn för att förändra detta skeva förhållande har inte regeringen. I svaret hänvisar Svante Lundkvist till 1985 års livsmedelspolitiska beslut. Det tycker jag är märkligt, eftersom huvudkritiken mot den propositionen var just att man så litet tog upp kvalitetsaspekterna och inte heller tog upp livsmedelsindustrins makt över matens kvalitet. Så till uttrycket att man skall ”i möjlig utsträckning använda miljövänliga odlingsmetoder”. Det är fortfarande så att vi har en ensidig inriktning på jordbrukspolitiken, med ett ekonomiskt synsätt. Vi borde, Svante Lundkvist, ha ett helhetsperspektiv på livsmedelspolitiken. Och vad är det som kommer att ändras konkret och i praktiken när det gäller resursoch miljömålen? Bekämpningsmedlen skall vi ha bort — det sägs att användningen skall halveras på fem år. Då vill jag fråga: Hur skall användningen beräknas? Skall man göra beräkningen efter medlens vikt eller markens yta? Nu finns det ju mycket högkoncentrerade medel. Det som tidigare var en hel hink i mängd är nu förminskat till en sockerbits storlek. Till sist skulle jag vilja ta upp alternativ odling — den är värd att stödjas. Jag tycker att avgifterna på kemiska gödseloch bekämpningsmedel borde läggas i en fond för att stimulera till alternativ odling utan gifter och bekämpningsmedel. Jag tycker att vi borde öronmärka de pengarna. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern hur han ser på tanken att i en fond öronmärka dessa avgifter för att gå till stöd av den formen av jordbruk som jag tror att väldigt många människor efterlyser i dagens läge.

Herr talman! Som jag sade i mitt förra anförande är det just denna helhetssyn på livsmedelsförsörjningen, med alla de aspekter i bilden som också Inga Lantz nu uttalar sig för, som vi vill uppnå med livsmedelspolitiken och som behöver det stöd också i forskningen som jag här har redovisat att vi vill ge. Nu talade Inga Lantz om att vi ”slänger ut” 200 resp. 120 milj.kr. på forskning. I vilken mån det epitetet är värt att användas beträffande dessa insatser får vi väl diskutera när den aktuella propositionen kommer till riksdagen.

När det sedan gäller vad vi mäter med för mått när vi vill halvera bekämpningsmedelsanvändningen på fem år, vill jag säga att det gäller mängden aktiv substans. Då förstår jag att en del kan säga: Ja, men vi får ju allt effektivare bekämpningsmedel som skall kunna utnyttjas i mindre mängd men innebära i motsvarande grad större fara för miljön. Men situationen är ändå den att vi fr.o.m. årsskiftet har en kemikalieinspektion med förstärkta resurser och med uppgiften att på ett mer effektivt sätt än tidigare följa upp vad som sker på den här fronten. Det skall inte vara möjligt att den här vägen tillföra jorden mer farliga ämnen. Tvärtom är det en begränsning som vi är ute efter. När det gäller den alternativa produktionen har det första gången i en forskningsproposition redovisats den hänsyn som bör tas till de erfarenheter som har gjorts av olika typer av alternativ produktion. Med alternativ produktion kan avses många saker, men jag förstår att fru Lantz i första hand syftar på kemikaliefri produktion över huvud taget. Även de erfarenheter som har gjorts av denna produktionsform skall tillvaratas. Det ges också stöd till en utveckling av den produktionsformen, då vi vet att dess resultat kan betyda en hel del i fortsättningen. Dessutom avsätts det särskilda medel till lantbruksnämnderna för att de skall kunna ge råd om bl.a. denna typ av produktion och de effekter i positiv mening som den kan ha på vår livsmedelsförsörjning.
Herr talman! Jag skulle något vilja fortsätta debatten om hur man skall mäta användningen av bekämpningsmedel. Skall man utgå från medlens vikt eller markens yta? Eftersom jordbruksministern tydligen känner till de högkoncentrerade former som i dag finns, kanske han håller med om att det vore värt att mäta ytan. Det borde vara en rimlig utgångspunkt, när användningen av bekämpningsmedel nu skall halveras på fem år. En annan tanke som har dykt upp i debatten är att man skall stödja de s.k. alternativodlarna— jag har då samma definition på alternativ produktion som den Svante Lundkvist här gav. Det skulle kunna ske dels genom att pengar öronmärktes för detta ändamål, dels genom att den offentliga upphandlingen styrdes just till denna sorts livsmedelsprodukter. Det skulle betyda mycket om skolor, daghem, sjukhus och militärförläggningar köpte varor från s.k. alternativodlande bönder. Det skulle förstås betyda mycket för de människor som får denna mat, men också för de bönder som faktiskt vill odla på ett annat sätt än på det traditionella. Det finns ett stort överskott och en betydande överproduktion av livsmedel i vårt län. Man räknar med att det i snitt, på all sorts odlingar, är ett överskott på 10 20. Detta är inte något speciellt för Sverige, utan i hela Västeuropa har man överskott på livsmedelsprodukter. Böndernas överproduktion kostar samhället flera hundra miljoner kronor varje år. Överproduktionen på spannmål ligger på ungefär 1,5 miljoner ton. Att sälja detta innebär alltid förluster. Det kostar ca 1 miljard att sälja denna volym på 1,5 miljoner ton. På längre sikt räknar man med att denna kostnad kommer att öka till 2-3 miljarder. Av summan 1 miljard för 1985 års överskott betalar samhället ungefär hälften, och bönderna får bära resterande förlust. Men vi vet att denna överproduktion til syvende og sidst kan drabba konsumenterna i form av högre matpriser. Det är viktigt att vi också debatterar överproduktionen av livsmedel och att vi får ner överskottet. Jag undrar om de åtgärder som har vidtagits verkligen kommer att vara till fyllest för att vi skall få ner nuvarande överproduktion, som är ett slöseri med resurser. Eftersom vi inte kan ge överskottet till de 800 miljoner svältande som finns i världen, måste vi göra förändringar, så att vi inte får ett överskott.
Herr talman! Inga Lantz sista fråga var den fråga som bl.a. livsmedelspolitiska utredningen hade att alldeles särskilt ägna sig åt. Det är sant att inriktningen, som jag antyder i mitt interpellationssvar, tidigare i första hand har varit kvantitet. Från början hade vi nämligen inte tillräckligt med livsmedel. Man inriktade sig då i högre grad på kvantitet än på kvalitet. Vi har nu upplevt konsekvenserna av detta. En hel del av de diskussioner som vi kommer att få föra under våren i anslutning bl.a. till de propositioner som föreläggs riksdagen kommer att gälla hur vi på lämpligaste sätt skall komma till rätta med överskottsproblematiken.

Sedan ställde Inga Lantz en fråga beträffande de alternativa produktionsformerna. Jag tror att det skulle vara ganska konstigt om vi nu plötsligt generellt sade att vi skall ge någon typ av prisstöd till en produktion över vilken vi icke har någon som helst kontroll. Varje kommun eller landsting har för de inrättningar Inga Lantz talade om däremot möjlighet att i sin upphandling träffa överenskommelser om kontraktsodlingar. Det står alltså varje kommun fritt att göra överenskommelser med jordbrukare för att kunna upphandla just den typ av livsmedel det här är fråga om. Det är naturligtvis då viktigt att kommunen skaffar sig möjligheter att kontrollera vilken vara det är man får vid en sådan upphandling.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utbildningsutskottet under Göran Allmérs ledighet anmält hans ersättare Björn von der Esch. Vidare har moderata samlingspartiets partigrupp som suppleant i socialförsäkringsoch bostadsutskotten under Allan Åkerlinds ledighet anmält hans ersättare Ingela Gardner.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att enskilda människor, såsom segrande parter i skatteprocesser, inte skall behöva stå för sina rättegångskostnader. Jag vill först säga att jag har stor förståelse för det problem Per Stenmarck tar uppi sin interpellation. Som jag ser det är den övergripande frågan hur vi skall få enklare skatteregler. Den enskilde skall normalt inte behöva anlita hjälp av någon utomstående i sina skatteärenden. För närvarande läggs stora ansträngningar ned på att få till stånd förenklingar i lagstiftningen på skatteområdet. Det går dock inte helt att undvika att den enskilde även i framtiden kan behöva experthjälp i vissa skatteärenden. Som jag erinrade om i ett frågesvar den 28 november förra året behandlades frågan om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål förra våren i riksdagen. Ett enigt justitieutskott ställde sig då mycket tveksamt till tanken att införa en regel som medger att enskilda som vinner processer mot staten alltid får ersättning för sina kostnader. Ett skäl för denna uppfattning var principen om förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar. Enligt utskottet kan det dock för vissa fall finnas ett behov av möjligheter att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Utskottet fann att denna fråga borde utredas och att det borde ankomma på regeringen att föranstalta om utredningsarbetet. Riksdagen anslöt sig till utskottet . Självfallet kommer regeringen att följa riksdagens önskemål. Frågan övervägs nu tillsammans med flera angränsande spörsmål inom regeringskansliet. När det gäller just skatteprocessen, som Per Stenmarck har tagit upp, behandlas frågan av skatteförenklingskommittén . Kommittén avser att avge ett betänkande hösten 1986. Regeringen kommer därefter att ta ställning till vad som bör göras i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Låt mig först få säga att det är positivt att justitieministern, som han uttrycker det, har stor förståelse för det här problemet. I övrigt innehåller svaret egentligen ingenting nytt i förhållande till det frågesvar som justitieministern lämnade den 28 november förra året. Detta sista är beklagligt, för även med en positiv syn saknas alla löften om förändringar. Låt mig sedan återge ett citat av Verner von Heidenstam: ”Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar.” Det borde vara en självklarhet i ett land som Sverige att medborgarrätt inte får heta pengar, att huvudmålsättningen för staten är att ge enskilda människor ett fullgott både inre och yttre skydd. Men det verkar bli alltmer uppenbart att när det offentliga tagit som sin uppgift att syssla med praktiskt taget allt, har de båda mest vitala uppgifterna kommit att sättas på undantag. Rättsstaten ifrågasätts från allt fler håll. Ett område där denna debatt bör föras gäller skatteprocesser som staten driver mot enskilda människor. En del av dessa människor har vunnit sina processer, men till ett mycket högt pris. Den enskilde tvingas nämligen alltid stå för sina egna rättegångskostnader, oavsett domstolens utslag. I ett uppmärksammat fall har vi denna höst och vinter kunnat följa en ensam företagares kamp för att hävda sin rätt. Han lyckades. Men det återstår flera obesvarade frågor: Hade han haft någon som helst möjlighet att ens försöka, om inte välvilligt inställda organisationer hade stått för stora delar av processkostnaderna? Finns det andra människor i likartade situationer, som inte kan få samma stöd och som därför tvingas avstå från att hävda sin rätt? Säkert finns det det! Därför tycker jag att den kanske något provokativa fråga som jag ställde redan i min interpellation är befogad: Skall rätt få heta pengar? Är det rimligt att någon skall tvingas avstå från att driva en rättssak mot staten därför att det bara är staten själv som har de ekonomiska resurserna att kunna få rätt? Staten har givetvis alltid råd, eftersom vi alla, gemensamt, står för dess kostnader. Det vore intressant att få höra justitieministerns syn på detta. Det är naturligtvis positivt, och ett steg i rätt riktning, att frågeställningen — vilket justitieministern sade i ett frågesvar den 28 november i fjol och upprepar i dag — nu övervägs i en kommitté, som enligt uppgift skall vara klar till hösten. Men frågan tränger på: Vad händer med dem som driver skatteprocesser under tiden som denna kommittéutredning blir försenad, är ute på remiss, förvandlas till en proposition och slutligen blir en lag? Med den tågordning som är normal åtminstone här i huset och uppenbarligen i regeringskansliet så kommer det säkert att ta åtskillig tid. Vad vill justitieministern göra under denna tid? Redan i dag är det i och för sig ingen ovanlighet att någon vinner en skatteprocess men tvingas konstatera dels att processkostnaderna vida överstiger det han fick tillbaka, dels att han med en sådan seger till förmodligen är ruinerad. Detta föranleder mig att fråga: Kommer utredningsarbetet — i första hand i kommittén och i slutändan i regeringen — verkligen att leda fram till någon förändring? Vad är regeringens åsikt i frågan? Justitieministern har väl en uppfattning utan att behöva hänvisa till en kommitté. Skatteförenklingskommittén skall nu behandla frågorna om ersättning i skatteprocesser. Avsikten är att lägga fram ett betänkande hösten 1986. Sannolikt kan vi då få en proposition tidigast i slutet av våren under riksmötet 1986/87. Det borde som jag ser det vara angeläget ur rättssäkerhetssynpunkt att ersättningsfrågorna får en snabbare lösning än så. Min fråga blir därför: Är justitieministern beredd att medverka till att skatteförenklingskommittén får i uppdrag att forcera arbetet så att en proposition kan föreläggas riksdagen redan till hösten?

Herr talman! Anledningen till att jag går in i den här debatten är att jag hade uppe en liknande fråga, som justitieministern mycket riktigt hänvisar till, den 28 november. När jag nu läser svaret på denna interpellation tycker jag att det finns anledning att återigen ställa en fråga till statsrådet. Man har dock en känsla av att man får vara något av en cirkusdomptör om man skall lyckas få upp ett statsråd ur bänken en gång till efter det att en fråga eller en interpellation har besvarats. Statsråden har uppenbarligen valt en ny taktik: att bara lämna ett svar och sedan sitta och vänta på nästa fråga. Här svarar justitieministern: ”Den enskilde skall normalt inte behöva anlita hjälp av någon utomstående i sina skatteärenden.” Detta är om något ett understatement, för skatteärendena har ju blivit mer och mer komplicerade. Det är närmast regel att så snart fråga uppstår om en person har gjort fel eller ej måste han vända sig till en skatteexpert för att få rätt svar. I det senaste fallet, fallet Hjortberg, ansåg tingsrätten och länsrätten att personen skulle bestraffas, medan däremot kammarrätten friade. Det är helt fantastiskt att man kunde komma till så olika ståndpunkter och att de två lägre instanserna så självklart ansåg att de hade rätt. Statsrådet säger att det läggs ner stora ansträngningar på att få till stånd förenklingar i lagstiftningen. Jag tycker att detta är ytterligare ett verkligt understatement: det går inte att helt undvika att den enskilde även i framtiden kan behöva experthjälp i vissa skatteärenden. Den utveckling som vi har pekar just på hur vi har fått ett stort antal sådana skatteärenden. Att man nu plötsligt skulle kunna vända den utvecklingen är väl rätt osannolikt. Den avgörande förklaringen till utvecklingen, herr statsrådet, är väl att vi eftersträvar en ökad millimeterrättvisa. Det gör att vi får en alltmer komplicerad skattelagstiftning — man tror sig därmed uppnå allt större millimeterrättvisa. Statsrådet förklarar nu att skatteförenklingskommittén skall arbeta på förenklingar. Men det går väl ändå inte att förenkla utan att man samtidigt släpper kravet på millimeterrättvisa, som väl är den avgörande orsaken bakom hela denna utveckling — förutom att skattetrycket samtidigt har stigit till världens högsta. Jag skulle vilja komplettera med följande fråga: Är statsrådet medveten om att det är denna överdrivna millimeterrättvisa som leder till att vi får en alltmer komplicerad skattelagstiftning? Här kan minsta oskyldiga skattebetalare plötsligt framstå som en brottsling därför att han inte följt någon specialbestämmelse om vars tolkning man ändå är oenig mellan olika instanser. Här kommer också en annan sida in som har påpekats i debatten. Den lagliga påföljden är faktiskt, såväl om man frias som — och då givetvis än klarare — om man fälls, mindre än den sociala påföljden. Nu går ju alla sådana här affärer och skattemål ut i massmedia. De har ett stort allmänt intresse eftersom de blivit mer och mer vanliga. Docent Persson har präglat uttrycket ”det massmediala straffet”. Det straff som man sedan döms till, om man gjort sig skyldig till avvikelse från skattelagstiftningen, kan från personens sida upplevas mycket mindre än det massmediala straff som personen utsatts för genom att få dansa runt i alla massmedier under hela processen, som är otroligt utdragen. Jag tycker alltså att det behövs en ännu mer positiv attityd från statsrådets sida än vad man kan utläsa i det svar som har givits på dagens interpellation.

Herr talman! Skälet till att jag går upp och deltar i den här debatten är att jag tycker att rättssäkerheten kräver att det händer något på detta område. För tio år sedan var behovet av att diskutera rättegångskostnaderna i skatteprocesser inte så angeläget. Men allteftersom skattetrycket i samhället stiger — allra helst i Sverige, eftersom vi tillhör de länder i världen som har det högsta skattetrycket — är det ganska många som försöker komma undan från skatterna. I och med det har också kontrollapparaten ökat. Samhället har skaffat sig en allt digrare kontrollapparat. Vi har fått bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen, angiverilagen och många fler kontrollagar. Dessutom har vi fått kautschukbestämmelser i form av generalklausuler. Den skatterättsliga lagstiftningen är så komplicerad i dag att den ställer mycket stora krav på den skattskyldige. Den fiskala sidan har dessutom skaffat alltmer av sakkunniga personer. Den enskilde har i dag egentligen ingen reell möjlighet att själv kontrollera skatten. Den enskilde behöver egentligen hela tiden hjälp av någon typ av biträde. Men vilka är det som i dag kan ge biträde? Jo, det är jurister, och de kostar pengar. Vilka är det som har råd att anlita biträden? Jo, det är de förmögna. Detta gör att situationen i dag egentligen är mycket orättvis då det gäller skatteprocesser. Om vi vill behålla skatteprocessens och förvaltningsprocessernas trovärdighet och bibehålla rättssäkerheten, är det bråttom att åtgärder vidtas på detta område, innan allt fler människor känner sig överkörda då det gäller skatteprocesser. Man borde därför skynda på med förändringarna. Som de tidigare talarna har sagt är det bråttom. Vad kommer att hända under tiden? Går det inte att skynda på arbetet?
Herr talman! Den fråga som Per Stenmarck och de andra debattörerna tar upp här i dag är angelägen och viktig, men det är också en svår fråga. Jag tycker att Per Stenmarck och de andra deltagarna i debatten går för långt. Jag menar att det är vårdslöst att ifrågasätta den svenska rättsstaten på den grunden att vi inte har regler om rättegångskostnader i förvaltningsmål. Det är särskilt vårdslöst att göra detta i ett läge där regering och riksdag är överens om att frågan skall utredas. Utredningen skall naturligtvis arbeta med sikte på att lägga fram förslag om ersättningsregler, som vi får ta ställning till. Man skall inte begära att vi skall göra ändringar i systemet i de här aktuella hänseendena utan att frågan har utretts och förslag har lagts fram. Jag för min del tänker inte frångå god svensk tradition när det gäller grundlighet och omsorg i utredningsförfarandet. Detta är en svår fråga. Grundligheten och omsorgen kräver att vi avbidar i vart fall skatteförenklingskommitténs arbete.
Herr talman! Justitieministern är uppenbarligen överens med oss övriga debattörer om att detta är en, som han själv uttrycker det, angelägen och viktig fråga. Då borde vi också kunna vara överens om att någonting måste hända, och det snart. Det är som regel inte möjligt att få allmän rättshjälp i tvister om skatter och avgifter. Det har, såvitt jag kan förstå, bara hänt i några enstaka undantagsfall att allmän rättshjälp har beviljats. Ofta rör det sig om mindre företagare vars hela ekonomiska existens och yrkesverksamhet står på spel på grund av myndigheternas krav. Uppenbarligen måste man ha sisådär 100 000 kr. för att kunna få rätt mot staten. Närmar vi oss inte då, justitieministern, den situation där medborgarrätt verkligen heter pengar, dvs. då statens fiskala känsla tar över rättskänslan? Men vi är kanske så mentalt socialiserade att vi inte inser att rättsövergrepp knappast har större legitimitet bara därför att de begås av det offentliga. Även justitieministern borde väl tycka att det är ett övergrepp när någon dras in i en skatteprocess mot statsmakterna och tvingas betala rättegångskostnaderna även om han vinner. I vissa fall kan en process t.o.m. drivas för att man skall få en praxis fastställd. Den enskilde blir försökskanin och skall dessutom stå för alla kostnader. Även justitieministern borde kunna säga att detta är så orimligt och felaktigt att vi skall ändra reglerna så fort det över huvud taget går. Jag upprepar min fråga: Är regeringen beredd att ta sådana initiativ att en proposition kan föreläggas riksdagen redan till hösten? Om så inte är fallet, vad händer då med dem som drabbas under tiden?

Herr talman! Vad vi reagerar mot är justitieministerns uppenbart svala intresse för dessa frågor. Han verkar ytterligt kylig och vill inte svara på de ställda frågorna. Det finns hos justitieministern ingenting av verklig rättslidelse eller vilja att föra en kamp mot de orättvisor som har begåtts mot enskilda och som har kostat dem mycket pengar under flera år. Justitieministern säger sig ha stor förståelse för problemen, men det är faktiskt inte mycket att komma med i dessa allvarliga ärenden. Justitieministern sade nyss att det var litet vårdslöst att ifrågasätta den svenska rättsstaten, som en av talarna ändå ansåg sig ha rätt att göra. Men det är väl inte underligt att man gör det. Man kan ju hänvisa till en icke okänd åklagare, somt.o.m. gick ut och sade att det enda vettiga vore att ta bort hela skattebrottslagen, som han betecknade som en anskrämlig lag. En annan formulerade det på det sättet att det egentligen var tack vare skattebrottsligheten som Sverige gick runt. Det råder ju så upprörande förhållanden på det här området. Det är därför vi vill se kraftfullare åtgärder från justitieministerns sida för att verkligen påskynda skatteförenklingskommitténs arbete. Annars hinner det inträda en lång rad ytterligare orättvisor. Justitieministern har ännu en chans att kanske något dämpa vår oro över hans bristande förståelse för dessa frågor, genom att ge ett mera pådrivande och klargörande svar.
Herr talman! När man talar om skatteprocessen är det väldigt viktigt att komma ihåg vad jag försökte säga förut, nämligen att vi när det gäller det fiskala intresset de senaste åren har fått mycket långtgående lagstiftning som går ut på att kontrollera den enskilde. Om samhället tar till mycket långt gående kontrollmöjligheter för att se till att alla betalar skatt, måste man rimligtvis också ta ett steg åt det andra hållet, nämligen ge de enskilda skattskyldiga samma möjligheter eller åtminstone viss möjlighet att få juridisk hjälp, så att de kan kontrollera att den lagstiftning som tillämpas mot dem blir rätt använd. Jag menar att detta är oerhört svårt att göra i dag. De kontrollorgan som samhället har skaffat sig är mycket omfattande, och det är individen själv som skall betala rättegångskostnaderna i en skatteprocess. Det finns säkert skatteprocesser som kostar 1 000, 2 000 eller 3 000 kr. Men långt vanligare är att det kostar 15 000 kr. Det betyder att den enskilde skall ha dessa 15 000 till hands, förutom pengar för att täcka andra kostnader som kanske uppstår i samband med en process. Ju mer man läser i tidningarna om de processer som har varit, desto mera stötande framstår det om inte regeringen på något sätt skyndar på utvecklingen, så att människor inte får en känsla att det håller på att skapas nya orättvisor i samhället.

Herr talman! Civildepartementet har krävt in uppgifter från ett antal domkapitel om de särskilda skäl som motiverar att man uppehåller vissa prästtjänster i pastoraten.

Den prästbrist som har rått under en lång följd av år gör det angeläget att genom en rättvis fördelning tillgodose både tätorternas och glesbygdens behov av präster. Jag anser att 1957 års normer tämligen väl har bidragit till att fylla den funktionen. Jag är samtidigt medveten om att det har riktats kritik mot dessa normer. Det har bl.a. framhållits, att de inte har möjliggjort en tillräckligt snabb och smidig anpassning till behoven av ökade arbetsinsatser i växande tätorter. Jag har därför uppdragit åt 1982 års kyrkokommitté att se över normerna för inrättande av prästtjänster. Kommittén väntas inom kort lägga fram sitt slutbetänkande. Inför behandlingen av de reformförslag som är att vänta är det naturligt att civildepartementet skaffar sig en fullständig bild av nuläget. Tilldelningen av prästtjänster till olika stift bör ju ske någorlunda rättvist också vid genomförande av en reform. Remissinstansernas synpunkter kan behöva kompletteras med ett aktuellt faktamaterial. Regeringen har under en lång följd av år medgett avvikelser i en del pastorat från det antal prästtjänster som enbart deras folkmängd och areal berättigar dem till enligt 1957 års normer. Den enklaste vägen att få en samlad överblick över det aktuella läget i sådana pastorat är att begära en redovisning från domkapitlen, som känner de lokala förhållandena.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret och accepterar det naturligtvis i den del där han säger att man måste fråga domkapitlen, som känner de lokala förhållandena. Men han förtar genast effekten också av denna del av svaret, för om man endast tänker gå efter ett strikt territoriellt församlingsbegrepp, grundat på invånarantal och areal, behöver man inte fråga domkapitlen; det finns statistik på sådant. Resten av svaret är med förlov sagt nonsens. På vilket annat samhällsområde tar man bristen på en yrkesgrupp eller på befattningshavare som intäkt för att inskränka verksamheten? Det naturliga är att först bestämma sig för vilken verksamhet man vill ha, och vilken kvalitet man skall ha på den. Finns sedan inte tillräckligt antal befattningshavare frågar man sig varför, och så vidtar man åtgärder för att stimulera rekrytering och utbildning. Det är det normala! Vi har i många år haft brist på läkare i vårt land, men det förhållandet mötte man inte med att lägga ned sjukhusen utan med att försöka utbilda fler och stimulera rekrytering till underförsörjda områden. Dessutom - om problemet är att få präster i städerna, varför frågar man då främst angående förhållandena i landsortsförsamlingar? Jag undrar om civilministern inte kan tänka sig andra och flexiblare församlingsbegrepp än dem vi har i dag? Frågan till domkapitlen är inte hållen i en ton som stimulerar till just konstruktiva förslag eller till att lägga fram nya idéer. Det står så här i skrivelsen från civildepartementet: ”Vid fastställande av tjänsteorganisationens storlek skall de normer som antogs av 1957 års riksdag — i huvudsak baserade på invånarantalet i pastoraten — ännu tillämpas. ——— Domkapitlet i Växjö anmodas att senast den 10 januari 1986 lämna upplysning om vilka speciella förhållanden som enligt domkapitlets bedömning motiverar de avvikelser från normalorganisationen som vi kunnat iaktta beträffande följande pastorat.” Så räknar man upp 48 pastorat. Vilken är kyrkans främsta uppgift? Är det att vara ett alternativ till LRF när det gäller att tillgodose landsbygdens intressen? Eller är det att förvalta ordet och sakramenten? Ett av de uppräknade pastoraten känner jag mycket väl till. Jag satt i kyrkorådet i en av församlingarna förr. Vi blev av med en av våra präster till grannpastoratet med motiveringen att vårt pastorat hade 2 000 invånare, medan grannpastoratet hade 3 000. Vi hade emellertid fyra kyrkor, fyra församlingar, fyra gudstjänstfirande menigheter, fyra konfirmandgrupper, fyra syföreningar. Grannpastoratet hade bara en församling, men där råkade bo mer folk. Vad är rättvist? Frågan är väldigt svår att besvara — jag är medveten om det. Men kan man inte tänka sig olika församlingsbegrepp? Varför inte ett kongregationalistiskt församlingsbegrepp i storstäderna med en missionerande, bekännande församling i betonggettona och fortfarande ett territoriellt församlingsbegrepp på landsbygden? För övrigt är ju det territoriella församlingsbegreppet egentligen det enda bärande skälet för att behålla en sådan egendomlighet som statskyrkan. Om man inte tar hänsyn till detta, bortfaller kanske också alla motiv för att behålla statskyrkan. Jag skulle önska litet mer flexibilitet, litet mer fantasi. Vad är någorlunda rättvist? Det finns församlingar där söndagsmedeltalet gudstjänstfirare är närmare 100 men som har mist sin kyrkoherdetjänst till grannförsamlingen, där medeltalet är 10, med motiveringen att grannförsamlingen har fler invånare. Frågan är inte lätt att besvara — jag medger det. Jag förmodar att vi båda är bekanta med liknelsen om den gode herden, som lämnar de 99 fåren i öknen och går ut och letar efter det hundrade. Kan inte civilministern tänka sig en något mindre stelhet och något mera fantasi? Går det inte att tänka sig olika församlingsbegrepp på olika ställen? Att gudstjänst firas i Guds hus kan ju betyda någonting, även om det inte är så väldigt många människor som är där. Vi vet ju att församlingsgränserna, sockengränserna, i vårt land är så att säga skyhöga. Att tvinga människor att besöka grannkyrkan tycks vara väldigt svårt. Vidare vill jag fråga: Vad är det som är värdefullt? Är det den gudstjänstfirande menigheten eller invånarantalet? Å andra sidan kan man fråga sig: Hur skall vi ge resurser till den missionerande kyrkan som behövs i våra storstäder? Lösningen kan inte vara att inskränka antalet prästtjänster. Lösningen måste vara att inrätta fler sådana tjänster, därför att uppgifterna har blivit fler och större. Även präster har ju sådana förmåner som t.ex. föräldraledighet och längre semester och därför borde det finnas fler präster. Man skall inte kompensera på det sättet att präster tas från landsbygdsförsamlingarna för att man skall kunna tillgodose det mycket betydande behovet i de stora städerna. Jag förordar alltså mer fantasi och gärna något fler olika idéer.

Herr talman! Man skall väl aldrig förmena en regering att regera. Men nog tycker jag att enkäten till domkapitlen väldigt mycket ger uttryck för en klåfingrighet. För den som sitter med i 1982 års kyrkoutredning och som varit med om att avlägga rapport till kyrkomötet — kyrkomötet har sedan ställt sig bakom intentionerna i denna rapport och utredningen har gjort sitt ställningstagande i prästtilldelningsfrågan — ter det sig oerhört underligt att regeringen i det läget går ut med nämnda enkät. Som framgår av det fall som redovisas i interpellationen har tydligen enkäten missförståtts på stiftsnivå. Det är självklart att man, om man vill behålla en heltäckande svensk folkkyrka, måste se till att ett gudstjänstliv kan upprätthållas i hela landet. Det är ju gudstjänsten som influerar på allt annat kyrkligt arbete. Således är det oerhört angeläget att också ha en prästtilldelning, som svarar mot den målsättningen och som gör det möjligt att upprätthålla ett gudstjänstliv i de väldigt många kyrkor som finns i vårt land. Därför tycker jag att det är alldeles självklart att man bör uppfatta nuvarande prästsituation så, att alla ansträngningar måste vidtas när det gäller att åstadkomma en ökad utbildning för att på det sättet fylla ut alla vakanser ute i landet, och de är många. Därom är också utredningen enig. Det framgår av dess rapport till kyrkomötet. Vi säger: Inrätta fler nya prästtjänster innan utbildningen utökats så mycket att vakanserna täcks! Annars får man kanske en ytterligare snedvridning av bilden av hur de alltför fåtaliga prästerna kommer att fungera ute i landet. Vidare är det väl alldeles självklart att man när man strukturerar prästtilldelningen måste ta hänsyn till hur pastoraten ser ut. Det gäller alltså att ta hänsyn till hur långt avståndet är till närmaste pastorat, hur strukturen ser ut beträffande antalet kyrkor etc. Därför tycker jag att den trezoniga fördelningsprincip som nu gäller i stort sett fungerar bra. Jag är medveten om att det framkommit ganska starka önskemål från tätortsförsamlingarna. Det har nämligen framhållits att de har alltför få präster i sina områden. Men den reella situationen är ju den att de i mycket stor utsträckning har fyllt ett ökat behov genom de extra tjänster som har tillkommit. Om man tittar i statistiken och fördelar antalet prästtjänster lika per 3 000 invånare, finner man att det blir en förödande förändring i tilldelningen över stiften, som Anita Bråkenhielm sade. Om man däremot vidhåller den gamla principen i stort och gör förstärkningar i de områden som har haft en tillväxt och behöver fler tjänster, tillgodoser man behoven i ganska god utsträckning. 1982 års kyrkoutredning sade i sitt principbetänkande och rapporten till kyrkomötet att man utgår från den tilldelning som nu gäller för olika stift men att de stift som har fått extra tjänster får behålla dem. Därmed har problemen lösts på ett mycket bra sätt. Utredningen föreslog och kyrkomötet ställde sig bakom att detta borde vara utgångspunkten för hur prästtjänsterna skall fördelas över landet. Efter detta principställningstagande skulle det vara en inomkyrklig fråga, närmast för kyrkomötet, att bestämma hur förändringarna mellan stiften skulle göras, och sedan skulle den nya organisationen komma till tals i fråga om hur prästtjänsterna skulle nyttjas inom stiften. Jag vill för min del säga att man — som jag också understryker i utredningen —- även vid tilldelningen i nästa steg måste ta hänsyn till den tidigare inriktningen när det gäller att tillgodose prästbehovet, icke minst i glesbygd med många kyrkor. Därför är det, herr talman, litet onödigt att regeringen nu går ut med en så kantig förfrågan, som tydligen var fallet i det dokument som nyss upplästes, och frågar hur domkapitlen ser på detta. Kyrkoutredningen, med sin sammansättning och sin kännedom om olika förhållanden i landet, har väl täckt kunskapsbehovet för att kunna göra den bedömningen, och i den delen är utredningen synnerligen ense. Jag vill bara kort notera, att för centerns del vill vi ha en levande folkkyrka som ger möjligheter till ett aktivt gudstjänstliv.

Herr talman! Att jag går in i denna debatt beror på att jag, efter att ha hört dessa två anföranden, befarar att tätortsintressena blir alltför bortglömda. Jag har naturligtvis full förståelse för att man ute i glesbygderna vill tala för behovet av att behålla prästtjänsterna, men det är också nödvändigt att prästerna och kyrkan finns där folket är. Det är naturligtvis dags att damma av och ersätta de bestämmelser som gäller sedan 1957, och det är därför som kyrkokommittén arbetar. Det har hänt oerhört mycket under dessa 30 år. Det finns inte fler präster nu än 1957, trots att det bor 1 miljon fler människor i landet. Det har införts en arbetstidsförkortning, som inte har kommit prästerna till del. Könsrollerna har ändrats; det har kommit många kvinnliga präster, och prästfruarna deltar inte på samma sätt som tidigare såsom frivilliga arbetare till stöd för sina män. Det ställs ökade krav på deltagande osv. Det är naturligtvis nödvändigt med en ändring. Men jag tycker ändå att det är rimligt att civildepartementet får ställa frågor för att förbereda den reform som jag förväntar mig skall komma. Det jag då hoppas innerligt är att antalet prästtjänster kommer att öka. Kyrkan måste, för att kunna fungera, verkligen få ett ökat antal tjänster. Ett av problemen i det sammanhanget, som jag ser det, i det preliminära förslag eller utkast som kyrkokommittén lade fram, är att stiftstyrelserna skall ha ansvar för fördelningen av tjänsterna. Frågan är: Hur kommer detta att slå ute i de olika stiften? På något sätt måste man se till att det blir en vettig fördelning mellan olika delar av stiften, mellan glesbygder och tätorter.
Herr talman! Låt mig först säga till Anita Bråkenhielm att det inte föreligger något förslag från regeringen på den här punkten. Det föreligger inte ens ett betänkande från den utredning, kyrkokommittén, som har till uppgift att lägga fram ett underlag för regeringen. Det föreligger en enkät från civildepartementet, och det är litet svårt att föra en diskussion med utgångspunkt i en enkät och inte på grundval av ett berett förslag. Jag föreslår att vi får återkomma till diskussionen, när vi har ett sakunderlag på den här punkten. Får jag ändå säga att min ambition är att vi skall få till stånd en diskussion och att vi skall få ett utredningsförslag, som på ett bättre sätt än de nuvarande befolkningstalen kan ge oss ett underlag för tilldelning av prästtjänster. Därom tror jag att det inte råder några delade meningar. Frågan är bara hur detta så att säga mer behovsinriktade beslutsunderlag skall se ut. Jag har förhoppning om att kyrkokommittén skall komma med bra förslag. I det delbetänkande man lade fram om församlingarna och framtiden förde man ett resonemang, där domkapitlen skulle komma in på ett helt annat sätt än i dag och göra de lokala avvägningarna. Låt oss alltså återkomma till en sakdiskussion när det föreligger ett utredningsförslag från kyrkokommittén och när det också föreligger ett förslag från regeringen.

Herr talman! Civilministerns senaste inlägg tycker jag var hoppingivande. Det var mjukt och visade intresse för alternativa lösningar. Till Torgny Larsson vill jag säga att det var just storstädernas problem jag var medveten om. Men jag vill inte lösa dem genom att beröva landsbygdsförsamlingarna deras präster. Vi kan väl vara överens om att om behoven ökar kanske det är fler tjänster som behövs i stället. Vad jag efterlyste — som jag kanske kan hysa en förhoppning om att möta gensvar hos civilministern för — var en mindre stel syn på församlingsbegreppet. Vi kanske behöver olika sorters församlingar och en mindre stel syn, faktiskt, än den som finns i nuvarande utredningsförslag. Jag tycker att Karl Boo snarast är lite grand inne på vad jag kallar för LRF-varianten, att se kyrkan som en företrädare för landsbygdens intressen. Men kyrkan är lika viktig överallt. I våra dagar är den inte minst viktig i de stora städer där människor är rotlösa och mycket sämre förankrade i verkligheten och i livet än människorna ute i våra landsbygdsförsamlingar. Men låt oss inte ge städerna vad de behöver på landsbygdens bekostnad, utan i stället sätta oss ned och försöka utröna hur vi skall tillgodose det som är kyrkans uppgift. Vi måste göra klart för oss hur vi ser på kyrkans uppgift. Det är ändå den primära frågan. Låt oss inte glömma bort att kyrkan inte kan verka, som också Karl Boo sade, om inte kärnan i den är ett fungerande gudstjänstliv. Och det har faktiskt mycket stor betydelse för den arbetsbörda som åläggs prästen i ett pastorat, om det finns fyra kyrkor eller om det finns en. Det betyder mindre om där bor 2 000 eller 3 000 människor. Jag ser fram emot den sakliga diskussion vi får i nästa omgång, när det finns ett mer varierat och mer fantasifullt underlag.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par noteringar. För det första tycker jag det finns anledning att invänta det förslag som utredningen kommer med, innan man går ut och irriterar på fältet, kanske i onödan. För det andra är det angeläget för mig att värna om folket både på landsbygden och i tätorterna när det gäller kyrkliga möjligheter. För att det skall finnas någon erinran om den förändring som skett beträffande prästtilldelningen it.ex. Helsingforss stift vill jag bara nämna att den ursprungliga tilldelningen var 289 prästtjänster med pastorsadjunkttjänster och liknande. Den siffran är nu uppe i 347 tjänster. Det är alltså en avsevärd förändring som skett under de senare åren. I sin rapport till kyrkomötet utgick utredningen från att Helsingfors skulle få behålla sina prästtjänster. Jag förstår inte vad Anita Bråkenhielm menade med att jag var ute i något slags LRF-diskussion. Jag har arbetat för — och kommer att göra det också i fortsättningen — att vi skall ha en över hela landet fungerande territoriellt organiserad folkkyrka, och jag tror att det är så de många människorna vill se den kyrkliga utvecklingen. Jag skall inte diskutera de utflykter Anita Bråkenhielm gjorde om olika flexibla förändringar, och de kanske inte heller hör hemma i den här debatten. Om man vill bevara den svenska folkkyrkan, skall man nog vara litet försiktig med spekulationer, även om man vill vara flexibel.

Låt mig först konstatera att Ulla Orrings beskrivning av den inträffade händelsen i huvudsak är riktig. Orsakerna till händelsen är flera. Hjälpkraftledningen blev nedtyngd av snöoch isbeläggning och pressades mot kontaktledningen med kortslutning som följd. Detta medförde i sin tur att SJ:s telefonväxel i Mellansel slogs ut, vilket resulterade i att all telefonoch radioförbindelse bröts. Följden blev också att fjärrstyrningssystemet för sträckan Långsele-Mellansel upphörde att fungera, vilket medförde att hjälplok inte kunde sändas ut innan tågmästaren fått kontakt med trafikledningscentralen. Detta tog på grund av de utslagna kommunikationerna en relativt lång tid. Det var alltså en rad olyckliga omständigheter som bidrog till den kraftiga tågförseningen. Det är också mycket ovanligt att ett sådant här fel uppstår samtidigt som reservsystemen inte fungerar. Enligt vad jag erfarit arbetar SJ nu på att se över vad som ytterligare kan göras för att förbättra driftsäkerheten. Det finns därför inga skäl att för närvarande avkräva SJ någon särskild redovisning eller att överväga några andra åtgärder. Till sist — när det gäller behovet av fler kafévagnar vill jag framhålla att det är SJ som har att prioritera vagninsatserna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Kommunikationsministern bekräftar min beskrivning av vad som hände julresenärerna med tåg 92 från Helsingfors till Umeå annandag jul. Nattåget stannade mitt i skogen på sträckan Forsmo-Mellansel. Det dröjde sex timmar innan ett diesellok kom från Långsele och sköt fram tåget till nästa strömförande del av järnvägen. Ett hundratal passagerare fick sålunda vara med om att deras tåg stannade, att uppvärmningen i och med kabelbrottet minska järnvägstrafikens sårbarhet vid strömavbrott upphörde och att temperaturen i vagnarna sjönk till 9”. Utomhus rådde sträng kyla. De blev kort sagt utan el, värme och mat och utan teleoch radiokommunikation — som kommunikationsministern också sagt slogs SJ:s eget telenät, ja, hela signalsystemet, ut. Tågmästaren fick i 20” kyla pulsa fram i snön utefter rälsen för att från närmaste privattelefon meddela SJ-ledningen tågets position. ”Lokföraren tar dig genom dimma och snöyra”, annonserar SJ på varje station numera. Här stämde det dåligt. Detta visar hur sårbart SJ-nätet är. Helt otillräckligt synes SJ:s reservsystem vara, i varje fall på den norra stambanan. Och på den punkten har statsrådet enligt mitt förmenande inte givit ett tillfredsställande svar. Inte heller överväger statsrådet några åtgärder. Det är förvånande. Hur ställer sig statsrådet till investeringar i järnvägssystemet — i dess infrastruktur, när det gäller spårstandard, när det gäller ombyggnad av järnvägslinjer, osv.? SJ håller på att se över vad som ytterligare kan göras för att förbättra driften, säger statsrådet i svaret. 1979 års trafikpolitiska beslut angav ju att invånare och näringsliv skall ges en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Med anledning av det inträffade vill jag ställa frågan: Är statsrådet beredd att prioritera insatserna för en ökad jouroch beredskapstjänst när det gäller norra stambanan, där de långa avstånden bl.a. innebär att beredskapen nu inte är av samma styrka som i övriga delar av landet? Jag vill också slå fast att ingen skugga skall falla på SJ:s egen personal — den gjorde vid det här tillfället vad den kunde. Varför är det så viktigt att vi kan lita på SJ? Driftsäkerheten är självfallet en fråga av största vikt för både trafikanterna och transportföretaget. En upprustning av eldriftsanläggningarna och en förbättring av banstandarden är en nödvändighet för driftsäkerheten. Även signaltekniska ombyggnader och nya mötesplatser behövs. Det är beklagligt och upprörande att det ser ut att dröja, särskilt när det gäller norra stambanan. Allt detta bidrar till att försvåra kommunikationen norrut. Konsekvensen blir att tåg inte är ett alternativ till flyg, med en uppenbar risk för utglesning för tågtrafiken som följd. Det innebär vidare att vi i norr får hålla till godo med en standard och säkerhet som inte är likvärdig den i övriga delar av landet. Därmed frångås, anser jag, riksdagens trafikpolitiska beslut från 1979. Norrlänningarna sätts på undantag! Statsrådet svarar att SJ har att prioritera vagninsatserna. Oavsett ansvarsområde — jag ställde interpellationen till kommunikationsministern som ansvarig även för SJ — är den nakna sanningen att det inte finns tillräckligt många serveringsvagnar för att man skall kunna ge samma service över hela landet. Följden är att norrlänningarna sätts på undantag igen. Jag upprepar därför min fråga: Anser statsrådet att detta förhållande är tillfredsställande för de passagerare som har den längsta färdvägen? Eller instämmer statsrådet i en annan SJ-annons, som jag vill citera: ”På många tåg finns det kafé och restaurangvagnar”? — Jag vill tillägga, att detta uppenbarligen inte gäller på de tåg som går allra längst, på de tåg som går norr om Sundsvall.

Herr talman! Det finns ofta förklaringar till den här typen av incidenter. Och kommunikationsministern har i interpellationssvaret gett förklaringar till det inträffade. Jag måste ändå säga att järnvägstrafiken förvånansvärt ofta råkar ut för svårigheter, i första hand vid ett besvärligt vinterväder. Som jag ser det är det viktigt att vi får en bättre driftsäkerhet vad gäller järnvägstrafiken, inte minst vintertid. Därför tycker jag att SJ bör ha ett tryck på sig att försöka komma till en bättre tingens ordning på det här området. Det är viktigt att järnvägstrafiken blir ett med övriga kommunikationsmedel konkurrenskraftigt transportsystem. Nu vill inte kommunikationsministern vidta några åtgärder i anledning av den framställda interpellationen. Jag hoppas att jag inte därmed skall tolka kommunikationsministern på det sättet att han anser att det i dag är en tillfredsställande driftsäkerhet vad gäller järnvägskommunikationerna. Det vore oriktigt att inte försöka förbättra driftsäkerheten — och detta gäller inte minst kommunikationerna i glesbygden, som det var fråga om i interpellationen. Resenärerna upplevde det inträffade som mycket besvärligt. Jag tror att det är väsentligt att kommunikationsministern framöver med uppmärksamhet följer vilka åtgärder SJ avser att vidta just för att åstadkomma en bättre driftsäkerhet, särskilt vintertid.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att Ulla Orring av mitt svar drar slutsatsen att inga åtgärder skall vidtas. Tvärtom hänvisar jag i svaret till att SJ redan har börjat vidta åtgärder för att förbättra driftsäkerheten. Man har alltså inte väntat med det, utan man har satt i gång en översyn. Om den översynen leder till att säkerhetssystemet måste förstärkas på just de här aktuella bandelarna är jag självfallet beredd att diskutera det. Men Ulla Orring tar inte endast upp den här händelsen utan över huvud taget driftsförhållandena norröver. Det är förvisso ett viktigt ämne, men jag tror inte att man kan ta den här incidenten som utgångspunkt för att bestämma vad man generellt skall göra för att förbättra förhållandena på norra stambanan. Jag skall ge ett exempel på vad jag menar. Enligt uppgift kan den telefonväxel som skall fungera i dessa sammanhang matas från något av fyra olika system, men vid det här tillfället fungerade av olika anledningar inget av dessa. Detta är alltså en alltför exceptionell händelse, där en rad samverkande faktorer bidrog i olycklig riktning, för att man skall ta denna händelse till utgångspunkt för ett generellt synsätt när det gäller driftsäkerheten på norra stambanan. Om den översyn SJ nu gör skulle leda fram till att man måste vidta olika åtgärder för att förbättra driftsäkerheten så behöver vi i och för sig inte vara oeniga om detta.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att det rådde extrema förhållanden. Ja, det råder faktiskt litet extrema förhållanden i Norrland så där tre fyra månader om året. Det är 20” kallt och det snöar. Det är inte bra för SJ:s trovärdighet och för transportsystemet som sådant att det slås ut så minska järnvägstrafikens sårbarhet vid strömavbrott lätt som skedde den dag vi talar om. Det kan hända att detta var en speciell händelse, men det inträffar också mindre incidenter då och då. Det beror på att transportnätet är nedslitet och att SJ inte har satsat tillräckligt på en upprustning av transportnätet. Den borgerliga regeringen lovade faktiskt SJ en 5-procentig inflationsskyddad ökning av investeringsanslagen under fem år. Men socialdemokraterna har icke fullföljt detta. Den glesbygd som norra stambanan skall serva äricke ett prioriterat område. Det är att beklaga att även socialdemokraterna nu går på den linjen i stället för att försöka förbättra läget. Detta betyder att utglesningen och utflyttningen från Norrlandslänen kommer att öka, eftersom kommunikationerna är så viktiga för en levande del av vårt land, vilket Norrland dock skall vara, där man skall transportera både människor och materiel. Jag beklagar att SJ:s ekonomiska villkor inte överensstämmer med de krav som vi konsumenter och resenärer ställer på SJ som transportföretag. Jag vill sluta med att citera en annan av SJ:s annonser, nämligen ”Hellre avspänd än fastspänd”. Men jag måste säga att jag inte kan känna mig avspänd på tåget om jag inte vet att jag kommer fram.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, men jag blir litet upprörd när jag hör interpellanter ställa frågor på en basis som framstår som en viss okunnighet. Jag vill framhålla, Ulla Orring, att det svenska järnvägsnätet är ett av Europas allra främsta, allra effektivaste och allra bästa. Vi har över 1 000 mil järnväg i Sverige. Den incident som Ulla Orring nu tar upp hör till undantagen. Vädrets makter rår ingen på! Ulla Orring påstår att SJ:s investeringsramar är för snäva. Jag vill påpeka att SJ i årets budget får investeringsmedel på över 2,3 miljarder, vilket gör att statens järnvägar är ett av Sveriges mest investeringsintensiva företag. Kommunikationsdepartementet är värt en eloge för att man har lyckats nå denna höga investeringsnivå inom statens järnvägar, där man framför allt har inriktat sig på säkerhetssystemet. När det gäller investeringar i rullande materiel har SJ fått den summa som man begärt. För inte in restaurangvagnar i ett resonemang om säkerheten på järnvägar! Det som jag tycker är positivt är att Ulla Orring säger att ingen skugga skall falla på SJ:s personal. Det håller jag med om. SJ:s personal har under de senaste åren mer och mer lärt sig att jobba för att göra SJ till ett företag som är kundvänligt, marknadsvänligt och effektivt. När man ställer frågor i riksdagen bör man ha faktaunderlag till vad man säger. Det går inte att komma och kritisera för en enstaka händelse, för något som har inträffat en gång på ett flertal år. Tänk hur många vagnkilometer SJ har kört utan att det hänt någonting! Man behöver inte vara orolig när man åker tåg med SJ.
Herr talman! SJ:s investeringsramar har här redan kommenterats. Det är visserligen SJ självt som inom ramen för de medel man får sig tilldelade skall göra sådana prioriteringar. Men såvitt jag vet har man prioriterat kapacitetsutbyggnaden på norra stambanan. Däri ingår bl.a. elkraftsanläggningarna. Med anledning av Ulla Orrings beskrivning av situationen norröver vill jag säga att alla vet väl att det där uppe är speciellt kallt och speciellt mycket snö på vintern. Just därför tycker jag att det i och för sig är ett ganska gott generellt betyg åt säkerhetssystemet att det är så otroligt sällan som sådana här händelser inträffar.
Herr talman! Rune Johansson försöker här blanda äpplen och päron, och han anklagar mig för att vara okunnig. Jag är inte trafikexpert, men jag är konsument när det gäller järnvägen. Vad jag talar om är norra stambanan, de incidenter som inträffar där och de satsningar som görs där. Jag vill påstå att dessa satsningar inte är av den kvalitet och den kvantitet som erfordras med tanke på den långa sträckningen och de långa avstånden. Såvitt jag kan se kommer satsningarna även i årets budget när det gäller investeringar i järnvägens infrastruktur att vara mycket blygsamma, om inte lägre än föregående år. Jag hävdar fortfarande att om SJ och norra stambanan skall kunna hävda sig i konkurrens med andra trafikföretag, så måste det ske en ordentlig upprustning. Det har inte skett, och jag är rädd att detta kommer att leda till onödiga incidenter, onödiga dröjsmål och sämre service. Den andra frågan som jag tog upp avsåg kafévagnarna. När det gäller dagtågen från Helsingfors över Sundsvall kopplas serveringsvagnen bort i Sundsvall. Enligt de källor jag har lyssnat till finns det inte fler serveringsvagnar att sätta in. Det råder brist på vagnkapacitet. Jag tycker inte att det kan vara förmätet av mig att här i riksdagen redovisa detta.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Ulla Orring i det här skedet. Vi återkommer till järnvägspolitiken längre fram i vår. Men jag vill säga att om man är konsument, så bör man också kunna framhålla det som är positivt, inte bara det som är negativt. Om det inträffar en incident vart tionde år, så bör inte den vara huvudargumentet i en kritik mot det objekt i fråga om vilket man är konsument. När det gäller investeringsmedlen vill jag bara rekommendera Ulla Orring att läsa vad som står i budgetpropositionen. Där ges det svar beträffande de medel som SJ har fått. Jag håller med om att det finns vissa flaskhalsar i Norrland. Vi måste bygga ut omformarstationer osv., men detta arbete är på gång. Det finns ingen anledning, Ulla Orring, att rikta kritik mot vare sig departementet eller SJ som företag för att man missköter trafiken i Norrland. minska järnvägstrafikens sårbarhet vid strömavbrott

Herr talman! Karl Boo har frågat mig hur regeringen ser på utflyttningen från skogslänen. Frågan ställs mot bakgrund av situationen i Särna efter branden vid Särnasågen. Herr Boo frågar också vad regeringen avser att vidtaga för åtgärder. När Karl Boo säger att vi nu har en omfattande flyttlasspolitik från skogslänen till storstadsområdena som påminner mycket om utvecklingen på 1960-talet är det inte en korrekt beskrivning av den aktuella situationen. Under 1960-talet genomfördes kraftiga rationaliseringar inom jordoch skogsbruket samtidigt som industrin hade en mycket gynnsam utveckling. Arbetskraftsströmmarna gick från jordoch skogsbruksdominerade regioner i norra Sverige till industridominerade regioner i Sydoch Mellansverige. Inflyttningen till Helsingfors påverkades också av en stark tillväxt av den statliga förvaltningen. Under 1970-talet var befolkningsutvecklingen väsentligt annorlunda. Storstadsregionerna hade nettoutflyttning, medan skogslänen under flera år hade nettoinflyttning. Det fanns flera orsaker till det förändrade utvecklingsmönstret. De regionalpolitiska åtgärder som sattes in gav mycket betydande effekter. Sysselsättningen ökade samtidigt också mycket kraftigt inom kommuner och landsting, medan sysselsättningsökningen inom industrin förbyttes till en successiv minskning. Särskilt under den senare delen av perioden drabbades orter och regioner med tung basindustri. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 blev huvuduppgiften att rätta till den svåra ekonomiska situationen i landet. Detta kunde endast ske genom en kraftig satsning på att expandera industrin. Denna politik har lyckats. Industriproduktionen har ökat liksom investeringarna och sysselsättningen. Sysselsättningseffekterna av den förbättrade industriutvecklingen har emellertid inte fördelat sig jämnt över landet. Den utslagning av industri som under krisåren drabbade basindustrin innebar att en stor del av industrin i skogslänen slogs ut. Utnyttjandet av ledig produktionskapacitet och fortsatt rationalisering har vidare i många företag inneburit oförändrad eller minskad sysselsättning även om produktionen ofta har ökat. Det har skett i t.ex. Bergslagen och i vissa orter längs Norrlandskusten. Företag med inriktning på forskning och utveckling, marknadsföring, finansiering och andra informationsintensiva verksamheter liksom serviceföretag nära knutna till industrin är för närvarande mycket expansiva. Sådana företag tenderar att lokaliseras främst till storstadsområdena och de större universitetsoch högskoleorterna. Parallellt med denna utveckling inom industrin har sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn stagnerat. Den nuvarande situationen har lett till en ökad geografisk rörlighet hos arbetskraften. Det innebär emellertid inte att situationen är densamma som på 1960-talet. Storstäderna har visserligen nu som då inflyttningsöverskott. Det finns emellertid också andra orter — främst sådana med tillgång till högre utbildning — som växer. Till skillnad från vad som var fallet under 1960-talet Prot. 1985/86:69 kommer inflyttarna till storstäderna från alla delar av landet. 4 februari 1986 Nettoflyttningarna mellan olika regioner ger emellertid långt ifrån hela bilden — vare sig i fråga om flyttningarnas omfattning eller orsakerna till att människor flyttar. Om jag använder antalet flyttningar över länsgräns som mått, kan jag säga att dessa hittills under 1980-talet varit betydligt färre än genomsnittligt för 1970-talet. Flyttningar sker av många orsaker. En del flyttningar har sin orsak i akut eller befarad arbetslöshet. Andra flyttningar sker av fri vilja. Listan på flyttningsorsaker kan göras lång. Att flytta är ofta ett viktigt inslag i människors yrkesmässiga och sociala utveckling. Jag säger detta, inte för att förringa det negativa i att vissa människor tvingas flytta på grund av brist på arbete eller av andra skäl, utan därför att jag anser det viktigt att vi har hela bilden klar för oss när vi diskuterar flyttningarnas omfattning och orsaker. Även flyttningarna till och från Sverige samt födelsenettot påverkar befolkningsutvecklingen. De utrikes flyttningarna spelar i allmänhet en underordnad roll för folkmängdsutvecklingen i skogslänen, medan de vissa år betyder mycket för befolkningsförändringarna i Helsingforssregionen. Så spelar t.ex. invandringen till Helsingforss län under 1985 en större roll i den totala befolkningsökningen än tidigare under 1980-talet. Födelsenettot, dvs. skillnaden mellan antalet födda och döda, spelar däremot en stor roll i alla delar av landet. För riket som helhet har födelseöverskottet successivt minskat under en lång period och beräknas fortsätta att förändras så. Befolkningsminskning skulle ha inträffat i flera delar av landet även om det hade varit balans mellan inoch utflyttningar. Jag har med denna översiktliga genomgång velat visa att det inte är svepande formuleringar om flyttlasspolitik eller liknande som kan ligga till grund för en seriös och framgångsrik regionalpolitik. Utifrån denna analys skall jag nu övergå till att besvara Karl Boos fråga om vilka åtgärder som regeringen avser att vidta. Jag tvingas då först konstatera att de borgerliga regeringarna med sin ekonomiska politik allvarligt försämrade förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik. Man underlät också att arbeta med att bygga upp och förbättra infrastrukturen i skogslänen och i andra utsatta regioner. Det arbetet skulle ha satts i gång för länge sedan, när det stod klart att basindustrierna skulle gå tillbaka, när det stod klart att den kraftiga expansionen av den offentliga sektorn inte skulle kunna fortsätta. Effekterna av den regionalpolitik som den nuvarande regeringen har fört har därför blivit mindre än de annars skulle ha kunnat bli. Trots detta kan t.ex. lokaliseringsstödet och glesbygdsstödet beräknas ha gett eller säkrat omkring 12 000 jobb i skogslänen och stödområdet under de senaste tre åren. Det är inget dåligt resultat. Samtidigt som anslagen för regionalpolitik under den socialdemokratiska regeringen har förstärkts kraftigt, har medelsarsenalen successivt förändrats och utvecklats för att skapa förutsättningar för förnyelse och utveckling av näringslivet i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna. Resurser har således anvisats bl.a. 21 — för generösare glesbygdsstöd och för ytterligare regionalt och lokalt initierat projektarbete. Förutom förstärkningen av den ordinarie regionalpolitiken genomförs särskilda insatser med en bred inriktning i Norrbotten, i Bergslagen, i Uddevalla och i Timrå. För att förbättra teknikoch kunskapsspridningen till alla regioner pågår på regeringens uppdrag ett omfattande programoch initieringsarbete i samtliga län. Även centrala myndigheter som styrelsen för teknisk utveckling, universitetsoch högskoleämbetet, statens industriverk och skolöverstyrelsen deltar aktivt i arbetet. Tjänstenäringarna expanderar starkt och väntas fortsätta att göra det. Industriverket har regeringens uppdrag att kartlägga den pågående utvecklingen och lämna förslag på åtgärder för att påverka tjänstenäringarnas lokalisering till stödområdena. Industriverket genomför också på regeringens uppdrag en studie för att få fram underlag för åtgärder för expansion av turistnäringen främst i Norrlands inland. Jag vill också understryka den roll för den regionala utvecklingen som åtgärder inom andra politikområden har. Den regionala aspekten måste uppmärksammas inom alla sådana områden. Dessa frågor kommer att ges en ökad vikt i regeringens arbete under de närmaste åren. Vi måste också fortsätta att decentralisera arbetsuppgifter inom den statliga verksamheten. Sammantaget har jag pekat på en lång rad insatser som redan påbörjats och som kommer att skapa förutsättningar för en mer balanserad befolkningsoch sysselsättningsutveckling. Vad slutligen gäller situationen i Särna med anledning av branden vid Särnasågen framhöll jag i ett frågesvar i riksdagen så sent som den 23 januari i år, att det ankommer på företagens styrelser och ledning att fatta beslut om företagens skötsel. Jag har därefter erfarit att styrelsen i Domänföretagens dotterbolag Wedde & Co har fattat beslut om att inte återuppta driften vid Särnasågen. Jag har också erfarit att Domänföretagen tagit initiativ till ett möte med länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, den regionala utvecklingsfonden, Älvdalens kommun samt representanter för de anställda i syfte att åstadkomma alternativ sysselsättning i Särna. Detta möte pågår just i dag. Domänföretagen är således, vilket jag också utgick ifrån i mitt tidigare frågesvar, berett att aktivt medverka till att det skapas ny sysselsättning i Särna.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Svaret är ett omfattande dokument, helt i den ton av socialdemokratisk självgodhet som svenska folket numera blivit så vant vid. Även om svaret är långt, är det inte svar på min principfråga angående råvaran till en rörelse som är en orts enda chans att överleva. — Jag skall återkomma till detta senare. Industriministern tycker inte att min beskrivning av vad som skedde på 1960-talet och vad som sker nu är korrekt. En likhet är ändå uppenbar: vi har en socialdemokratisk regering nu som då. För Dalarnas del var och är situationen lika då som nu — flyttlassen rullade och rullar i en allt stridare ström ut från länet. Det är detta jag försöker beskriva. Visserligen var adresserna till flyttorterna något mera splittrade under 1960-talet än i dag, men ut från Dalarna bar det. Och då liksom nu var det människors problem som fanns med och alltid bör finnas med i politiskt arbete. Ingen statistik, hur elegant som helst, kan ändra detta. Det var under 1960-talets mitt som Kopparbergs läns dåvarande landshövding Gösta Elving slog larm med de nu bevingade hjälpropande orden ”Dalarna förblöder”. Jag kan hålla med industriministern om att det på 1960-talet fanns en tro, icke minst på socialdemokratiskt håll, på att de från jordoch skogsnäringen friställda människorna skulle kunna få sysselsättning i de större, tunga industrierna. När vi från centern redan då hårt drev frågan om bättre förutsättningar för den mindre företagsamheten, möttes vi ofta av högdragna klyschor om att vi ville ha en industri vid varje mjölkbord. Jag vill rekommendera industriministern att lyssna på de inspelade banden från de debatter som hölls i Kopparbergs läns landsting under 1960-talet. Det kanske något kan mildra den allvarliga attityd av framsynthet som genomsyrar detta svar från industriministern. Nu vet vi ju hur det blev. Den tunga industrin i Dalarna och Bergslagen i Övrigt fick ju omgående stora bekymmer. Omstruktureringar och moderniseringar var helt nödvändiga. Min fråga är: Vad gjorde den socialdemokratiska regeringen före 1976 för att stimulera och hjälpa till med en omstrukturering i de tunga industribranscherna och öka konkurrensmöjligheterna både tekniskt och ekonomiskt? Den centerledda regeringen efter valet 1976 fick mycken kritik från socialdemokratiskt håll och från storfinanshåll för det resoluta sättet att omstrukturera det dåvarande Domnarvets Jernverk, som fram till 1976 var helt nedgånget i olika avseenden. En av orsakerna till passiviteten från den dåvarande socialdemokratiska regeringen var planerna på Stålverk 80, som från början var dömt att misslyckas. Det kan finnas skäl att påminna om vad som hände före valet 1976. Eftersom industriministern i sitt svar utgår från år 1982 är det logiskt att också påminna om årtalet 1976. Chefen för Domnarvets Jernverk uppvaktade 1976 finansminister Sträng och redovisade företagets beträngda läge. Gunnar Sträng gav då beskedet: ”Kom igen efter valet.” Ståloch järnindustrin och gruvornas stora problem var således ett av inslagen på det ”dukade bordet”. Ett annat inslag var kostnadshöjningen för svenska företag på över 40 96 som hade skett åren 1975 och 1976. Allt detta skulle klaras efter år 1976 i en vikande ekonomisk konjunktur. Centerns målsättning var att upprätthålla sysselsättningen, och detta lyckades vi med i ett mycket svårt läge. Nu har vi ett modernt tunnplåtvalsverk i Borlänge, och nu finns det framtidsförhoppningar där. Den centerledda regeringen med industriminister Nils G. Åsling utvecklade också regionalpolitiska åtgärder, som då och senare har varit avgörande när det gällt att åstadkomma bättre förutsättningar för den mindre företagsamheten. Utvecklingsfondernas tillkomst och länsstyrelseanslagen har varit utomordentligt viktiga inslag i en regionalpolitisk verksamhet. Men nu måste mer ske. Hela Bergslagen förblöder — inte minst på ungdom. I vissa kommuner flyttar mer än 50 96 av ungdomarna efter gymnasieskolans slut. Då förstår vi hur framtiden kommer att te sig. För Dalarnas del accelererar folkminskningen år från år. År 1983 hade vi ett minus på 668 personer och 1985 ett på 1 164 personer. På de tre åren 1983-1985 har minskningen uppgått till 2 329 personer. Att det är företag med inriktning på forskning och teknisk utveckling som särskilt expanderar ligger i tiden. Nu gäller det att den moderna teknikutvecklingen kommer fram också till glesbygderna. Herr talman! Jag får fortsätta i ett senare anförande.

Herr talman! Även om den här debatten formellt inte gäller nedläggningen av domänverkets såg i Särna utan utflyttningen från skogslänen, vill jag ändå här redovisa mina uppfattningar om nedläggningen av Särnasågen. Jag kan göra det eftersom jag redan tidigare i ett öppet brev till ledningen för både domänverket och Domänföretagen har redovisat mina uppfattningar. Beslutet att lägga ner sågen i Särna tycker jag strider mot allt utom möjligen kortsiktiga ekonomiska kalkyler, kalkyler som jag tycker man måste söka alla vägar att förbättra. Skogsbruket har varit den dominerande näringen i Särna med omnejd, och domänverket har under mycket lång tid hämtat stora mängder råvara från området. Folk i trakten har betraktat domänverket som en säker och mycket seriös arbetsgivare och trott att arbete åt ett statligt verk skulle vara en sysselsättningsgaranti för framtiden. Jag har den uppfattningen att glesbygden är en resurs och således bör varken avfolkas eller utarmas. Därför finns det ett speciellt ansvar för sysselsättningen på en ort som Särna. Företag som domänverket och dess dotterföretag måste naturligtvis visa rimliga ekonomiska resultat, men det måste också finnas möjligheter att vid speciella tillfällen söka okonventionella lösningar för att rädda sysselsättningen när en orts existens hotas. Ett sådant tillfälle tycker jag det som hänt i Särna innebär. Möjligheterna att få någon annan industri till Särna är nog minst sagt mycket små. Därför bör arbetet inriktas på att på nytt bygga upp en såg i stället för den som brunnit. De försäkringspengar som finns bör inte få flyttas från Särna, utan användas för industriuppbyggnad där. Det enklaste och billigaste sättet att skapa arbetstillfällen i Särna är en återuppbyggnad av sågen. Därför bör nedläggningsbeslutet omprövas. Samhällets billigaste stöd måste vara en satsning som gör en återuppbyggnad av sågen attraktiv, och det tycker jag också skulle vara ett intressant alternativ för Domänföretagen. Att råvarutillgången skulle vara bristfällig är ett argument som inte håller. Andra råvaruleverantörer måste kunna prövas, så att råvaran till en industri på en krisort kan garanteras. Fallet Särnasågen tycker jag är en test på om man från domänverket och dess dotterbolag kan leva upp till de vackra program man själv gett ut. Lämna all prestige åt sidan och sök nu lösningar för att göra det ekonomiskt möjligt att återbygga en såg i Särna. En omprövning av fattat nedläggningsbeslut visar på styrka och sunt förnuft. I det här fallet — återuppbyggnad av Särnasågen — tycker jag sunt förnuft och ortens överlevnad bör gå före allt annat.

Herr talman! Också jag vill kommentera vad industriministern sade angående åtgärder för Särna med anledning av att sågen har eldhärjats. Vi kan observera att det bara är såghuset som har brunnit ned. Alla andra byggnader finns kvar. Redan 1983 började man hysa farhågor för att domänverket bestämt sig för att mera handgripligt avveckla sin verksamhet i Särna. Då gick rykten om en sammanslagning av de båda sågarna till ett företag. Wedde & Co skulle bli moderföretag med Särnasågen som någon sorts filial. Människorna i Särna befarade att detta skulle leda till att Särnasågen snart upphörde med sin verksamhet i bygden. Vid indragningen av domänverkets förvaltningskontor i Särna utlovades satsningar på Särnasågen med utgångspunkt i tidigare överenskomna åtaganden i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och industriministerns föregångare från 1973. Domänverket fick alltså vidta sina rationaliseringsåtgärder vad gällde revirsammanslagning och lokalisering av förvaltningskontoret till Älvdalen under förutsättning att verket satsade vidare på sågen i Särna. Det som nu sker uppfattas som ett stort svek från såväl domänverket som regeringen, som inte följer upp vad som tidigare har överenskommits. Jag vill fråga industriministern om han vet något om resultatet av de överläggningar i Falun som i dag har pågått mellan kl. 9 och kl. 13.

Herr talman! Jag blir så känslosamt gripen varje gång jag diskuterar regionalpolitik med en centerpartist. Jag får vid dessa tillfällen höra att centern anser sig vara det stora partiet på det regionalpolitiska området, det parti som svarat för hjältedåd när det gäller att åstadkomma regional balans och rättvisa. Men verkligheten är en annan. Varje gång som jag har påmint centerpartister om verkligheten har de blivit mycket ledsna. Jag tvingas igen påminna Karl Boo om hur det regionala förfallet uppstod när centern under sex År satt i regeringen. Då minskade de regionala anslagen, och utvecklingen, som var positiv, vändes i negativ riktning. Under åren 1970-1976 utvecklades industrin positivt. Industrisysselsätt ningen i landet ökade då med mer än 40 000 personer, och mer än hälften av dessa nya jobb, 23 900, kom till skogslänen. Men under perioden 1976-1982 vände utvecklingen. Under dessa år förlorade svensk industri 160 000 jobb, varav 35 400 i skogslänen. Sammantaget innebär detta att skogslänen under de sex borgerliga regeringsåren förlorade fler industrijobb än vad som hade tillskapats under den socialdemokratiska perioden 1970-1976. En framgångsrik socialdemokratisk politik för skogslänen hade bedrivits under sex år. Det tog bara ett par tre år för de borgerliga regeringarna att sopa bort hela denna framgång. Ansvarig för denna negativa utveckling är också Karl Boo, som tillhörde den borgerliga regeringskretsen. Under de borgerliga regeringsåren minskade också tillväxttakten i hela samhällsekonomin — antalet arbetade timmar sjönk, och reallönerna minskade för flertalet löntagare. Jag tycker därför att Karl Boo och centerpartiet skall vara litet mer försiktiga när de lyfter fram de borgerliga regeringsåren som ett föredöme för regional utveckling. Det var ju under dessa för Sverige och skogslänen dystra år som Karl Boo var med och styrde Sverige. Eftersom jag får rapporter från Bergslagen känner jag till hur Karl Boo reser runt och är aktiv och kräver insatser för Bergslagen. Det är inte något fel med det — insatser behövs för Bergslagen. Men jag vill påminna Karl Boo om att det var under den borgerliga regeringsperioden som Bergslagen höll på att förblöda. Såvitt jag vet lade de borgerliga regeringarna inte fram ett enda förslag för att vända den negativa utvecklingen eller för att åtgärder skulle vidtas för Bergslagen. Jag skulle kunna redogöra för hur den borgerliga regeringen hanterade ett riksdagsbeslut om att åtgärder skulle vidtas i de orter i Bergslagen som har en ensidig inriktning på gruvoch stålverksamhet. Några sådana åtgärder vidtogs aldrig. Jag välkomnar den debatt som kommit i gång om regionalpolitiken. De kraftfulla satsningar och den omorientering av regionalpolitiken som den socialdemokratiska regeringen har genomfört har varit framgångsrika, men detta behöver ytterligare utvecklas. Hittills har det emellertid varit ont om banbrytande uppslag och idéer från alla håll, och Karl Boos interpellationsinlägg i dag har inte på något sätt förändrat den bilden. Jag vill gärna säga att centerpartiet kan ha goda ambitioner i fråga om regionalpolitiken, men några konkreta förslag har man inte fört fram. Jag har tidigare sagt, och jag upprepar det gärna, att jag välkomnar ett tankeutbyte mellan centerpartiet och regeringen om utvecklingen av regionalpolitiken. Tyvärr avvisade Thorbjörn Fälldin alla sådana samtal, och jag har dess värre ännu inte mött någon förändrad inställning hos centerpartiet på denna punkt. Från centerpartiets sida handlar det mest om allmänna fraser, som man anpassar till den region som man för tillfället uppträder i. Herr talman! Centerpartiet gjorde emellertid en sak fullt klar förra veckan, nämligen att man inte vill vara med om några insatser i Malmöregionen. Det är väl bra med klartext. Nu har man sagt att befolkningen i Malmö inte har något att vänta från centerpartiet. Om det skulle bli neddragningar vid Kockums Varv vill centern alltså inte ställa upp för några insatser i Malmöregionen. Det är klart att det är bra med klartext — nu vet människorna i Malmöregionen att de inte har något att vänta sig av centerpartiet på denna punkt.

Herr talman! Det är svårt att på de få minuter som står till förfogande hinna beröra alla problem som tas upp i ett så långt interpellationssvar. Jag skall emellertid ställa en konkret fråga om Särnaproblemet, som jag berör i min interpellation. När Domänföretagen och dess dotterbolag Wedde & Co beslutade att inte återuppbygga Särnasågen efter branden, skedde detta i enlighet med strikt företagsekonomiska bedömningar. Man flyttar råvaran från en ort som är starkt beroende av denna rörelse, dvs. sågverket, till ett annat område. Det är alltså marknadskrafterna som helt får dominera. Industriministern, jag vill ställa frågan: Är det inte angeläget — detta är principfrågan — att en industri får sin råvara för drift av en verksamhet som just den i Särna? Det kan vara intressant att notera att länsstyrelsens styrelse enhälligt har uttalat sig för att ge allt regionalpolitiskt stöd till en ny intressent för att bygga upp sågverket och ta upp driften i Särna. Det är alltså en meningsyttring som en enig styrelse har gjort helt nyligen. Det här är en typisk situation, där man gör enbart företagsekonomiska bedömningar och inte väger in de samhällsekonomiska perspektiven och de mänskliga bedömningarna. Jag tycker att det borde vara litet av föregångsanda i statliga företag i just ett sådant läge som det i Särna. Min fråga är: Vilka diskussioner har regeringen fört med Domänföretagen i just denna fråga? Jag säger regeringen — jag vill inte bli misstolkad för att avse något ministerstyre. Jag vill till sist i den här replikomgången säga följande. Det är nästan rörande att höra industriministern säga att det är socialdemokraterna som står för alla förnuftiga åtgärder när det gäller regionalpolitisk utveckling. Det var en mycket besvärande period 1976-1982. Låt mig än en gång upprepa vad jag sade tidigare: Den socialdemokratiska regeringen hade fram till 1976 inte gjort någonting för att omstrukturera de företag som sedan kom i kris rätt snabbt efter 1976, samtidigt som vi fick en period av vikande konjunkturer.

Herr talman! Jag fick inget svar av industriministern på frågan om vad man avhandlat i Falun, men jag fick under debatten ett telefonsamtal där följande omtalades: Enligt uppgift är man endast villig att överlämna de ej nedbrunna lokalerna till någon fiskodling som behöver större lokaler i Särna. Det kan naturligtvis ge något arbetstillfälle. Sedan vill man bearbeta den enskilde anställde och efterhöra hur man bäst kommer till rätta med dennes situation. Men den samhällsekonomiska följden och de verkningar som Särnabygden drabbas av är man helt ointresserad av att dryfta. Det tycker jag är horribelt. Jag skulle vilja ställa en fråga, och det vore intressant om industriministern ville utveckla frågeställningen. Hur uppfattar industriministern den påverkansmöjlighet från regeringens utgångspunkt som råder i det här speciella Domänföretagsfallet? Alla vi som känner till bakgrunden vet vilken skogsråvara som finns där Särnasågen har sitt upptagningsområde. Ingen skall tro att någon låter sig luras att tro på domänverkets prognoser om virkestillgång. Det finns andra skogsägare i området, de jordägande sockenmännen i Älvdalens kommun med sina besparingsskogar. De har lovat att garantera virkesleveranser till Särnasågen. Nej, det är inte råvarubrist som föranleder nedläggningen, utan det måste finnas andra skäl. Kanske är det fråga om ren bekvämlighet från företagsledningens sida. Ett ingripande måste ske, industriministern. Hur skall vi kunna lägga ansvar på de privata företagen, om vi inte rår på de företag som ligger inom regeringens och riksdagens förvaltningsområde? Nya författningar om vår statliga företagsamhet måste skyndsamt komma till stånd, författningar som föreskriver samhällsekonomisk prövning i samråd med uppdragsgivaren, staten, innan sådana här drastiska beslut fattas, som hotar att slå ut en hel bygd.
Herr talman! Jag noterade att Karl Boo inte ville fortsätta den regionalpolitiska debatten. Jag har en viss förståelse för det utifrån hans egna utgångspunkter. Jag har deklarerat här i riksdagen att domänverket har ett ansvar för sysselsättningen i Särna, om man väljer att inte återuppbygga sågen. Jag upprepade det beskedet så sent som i slutet av januari, och jag kan återupprepa det i dag: Domänverket har ett ansvar för sysselsättningen i Särna, om man väljer att inte återuppbygga sågen. Jag har tidigare också sagt att regeringen är beredd att lämna lokaliseringsstöd för investeringar i Särna. Jag har icke uteslutit sågverksinvesteringar i det beskedet. Löftet om att medverka genom lokaliseringsstöd för industriinvesteringar i Särna kvarstår. De besked som jag har lämnat här i riksdagen under tidigare frågedebatter har självfallet förmedlats till berörda företagsledningar.
Herr talman! Jag är självfallet intresserad av att fortsätta att föra en stor regionalpolitisk debatt med industriministern. Tyvärr tillåter inte taletiden det. Jag vill ändå säga att vi — socialdemokraterna i länet och jag — är fullt samstämmiga när det gäller det konkreta fallet i Särna. Här har regeringen tydligen varit oerhört passiv. Man har ju inte kunnat föra några samtal med Domänföretagen som syftar till att hitta en möjlighet att återuppbygga sågen och fortsätta verksamheten. För mig ter det sig helt naturligt att den företagsamhet som byggs upp i en bygd som har en skogsråvara också baseras på denna råvara. Det är utomordentligt konstlat att inte låta en sådan verksamhet få förtur. Jag tycker därför att det borde ha gått att föra en diskussion med Domänföretagen, varvid man hade kunnat sammanväga de rent ekonomiska företagsintressena med de samhällsekonomiska intressena. Vad kostar det inte, industriministern, för de människor som kanske tvingas lämna Särna att börja om på någon annan ort i landet? De samhällsekonomiska kostnaderna kan bli mycket stora i det avseendet. Dessutom kommer självfallet de människor som inte kan få ett arbete på sin hemort, alltså i den miljö som för dem är den naturliga, att hamna i en socialt sett besvärlig situation. Dalarna har, både industriellt och i andra avseenden, en mycket god miljö. Jag vet att människorna, och då inte minst ungdomarna, gärna stannar kvar där. Till sist vill jag, herr talman, säga följande: Jag diskuterar gärna vad socialdemokraterna resp. centern har gjort och kan göra för att regionalpolitiken verkligen skall få effekt.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder som är att vänta från min sida för att rädda sysselsättningen vid Stensele Mekaniska Verkstad. Rune Ångström har frågat mig om det finns några villkor för framtida drift och därmed trygghet för de anställda inskrivna i köpeavtalet mellan Rauma Repola och Kockum och i så fall om dessa villkor har uppfyllts. Han har vidare frågat mig om regeringen är beredd att ta det moraliska ansvaret för det tidigare Statsföretagsägda Stensele Mekaniska Verkstad och genom lämpligt stöd trygga den produktion av skogsmaskiner och andra verkstadsprodukter för skogsbruk som fortfarande kan ha en framtid på marknaden. Statsföretag förvärvade år 1979 Kockums Industri AB från staten. ÖSA AB förvärvade i augusti 1984 den av Kockums Industri AB bedrivna rörelsen avseende tillverkning och försäljning av skogsmaskiner i dotterbolaget Stensele Mekaniska Verkstad AB. ÖSA AB är ett helägt dotterbolag till Rauma Repola Svenska Aktiebolag, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Rauma Repola Oy i Finland. Styrelsen för ÖSA AB lämnade den 16 januari 1986 beskedet att ÖSA har för avsikt att lägga ned skogsmaskinstillverkningen vid Stensele Mekaniska Verkstad. Nedläggningen kommer att beröra samtliga 205 anställda. MBL förhandlingar beräknas starta inom kort. Något beslut om att lägga ned verksamheten vid Stensele har alltså icke fattats. Enligt vad jag erfarit fördes förhandlingarna med ÖSA och Rauma Repola i samband med försäljningen utifrån förutsättningen att verksamheten skulle fortsätta som tidigare. I köpeavtalet mellan Kockums och ÖSA förklarar sig också ÖSA inte ha någon avsikt att vidta åtgärder som negativt påverkar sysselsättningen i Stensele. Denna avsikt bekräftades senare från Rauma Repolas och ÖSA:s sida i samband med handläggningen av förvärvsärendet. Regeringen utgår ifrån att Rauma Repola tar sitt regionalpolitiska ansvar genom fortsatt drift av Stenselefabriken eller ordnar alternativ verksamhet och sysselsättning. Detta besked har regeringen framfört till Rauma Repolas ledning.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Av svaret har jag kunnat förstå att industriministern ägnat en till synes förströdd tanke åt det problem som jag tog upp i min interpellation. Genom att lägga ansvaret på de nuvarande ägarna kan staten tydligen frånsäga sig sitt ansvar för sysselsättningen i Stensele. Så kan man tolka detta svar, och om det verkligen är regeringens mening bådar det inte gott för framtiden. Låt mig något förklara situationen. Storuman tillhör stödområde A och är beläget i södra Lappland. Omkring 8 300 personer bor i denna geografiskt långsträckta kommun, som inrymmer gamla Tärna kommun. Redan i dag är arbetslösheten hög — 6,2 96 vid årsskiftet. I dag finns det 331 arbetslösa, 90 ungdomar i ungdomslag och beredskapsarbete i Storumandelen, och 27 ungdomar i Tärna går i konstgjorda sysselsättningar. Framtiden är, som det ser ut i dag, mörk. Så kommer då varslet mot 205 arbetstillfällen i Stensele Mekaniska Verkstad. Trots tappra försök från kommun, landsting och företag har man hittills inte lyckats bemästra dagens arbetsmarknadssituation, och det ger dåliga förutsättningar för en framtid som ter sig så bekymmersam som den gör i dag. Utflyttningen från inlandet ökar i en oroande takt. Jordbruksnäringen avvecklas, ungdomar som slutat sin utbildning kommer ej tillbaka till hemorten utan får arbete i Sydoch Mellansverige. Åldersstrukturen är sådan att antalet äldre dominerar. Känslan av att regeringen övergivit trakten har sedan länge funnits, och det svar som ges i dag förstärker den känslan. Problemen i Västerbottens inland är lika stora som i Norrbottens inland. Kriterierna för att tillhöra stödområde A är desamma i Norrbotten som i Västerbotten — dock har BD län fördelar av den sänkta arbetsgivaravgiften, vilka saknas i Västerbottens inland. Befolkningsutvecklingen i Västerbotten är statistiskt sett god, men det gäller enbart Umeå-Vännäs-området — alla övriga kommuner förlorar befolkningsunderlag. Detta är i all korthet en skiss över problemen, och med den bakgrunden borde man bättre kunna beakta den nu uppkomna situationen. En nedläggning av Stensele Mekaniska Verkstad skulle innebära att 205 personer förlorar sitt arbete. Hälften av dessa bor i eget hus, och deras möjligheter att finna nytt arbete på orten är inte stora. De klarar inte av det utan att få hjälp utifrån. Kravet på att industriägaren skall ha ett regionalpolitiskt ansvar kan och bör naturligtvis ställas. I den historiebeskrivning som industriministerns svar innehåller finns även departementets bedömning av Rauma Repolas intresse av att förvärva företaget för ett år sedan. I och med att industridepartementet godkände denna försäljning medverkade man också indirekt till den uppkomna situationen. Det är ytterligare en anledning till att regeringen bör känna ett aktivt ansvar för att finna en lösning som är tillfredsställande för bygden. På fredag kommer företagsledningen upp till Stensele för att på ort och ställe förhandla. Vad det slutar i vet vi naturligtvis inte. Det förekommer i dagens debatt ett antal förslag på alternativ sysselsättning som kan prövas, men i första hand finns här ett väl dokumenterat kunnande när det gäller tillverkning av skogsmaskiner. I en konkurrensutsatt sektor bör med alla medel tas en regionalpolitisk hänsyn. Det finns dock inga lagliga medel att ta — Prot. 1985/86:69 till för att tvinga bolag till detta hänsynstagande, och detta missade 4 februari 1986 regeringen vid det senaste företagsköpet. Det råder oro för att det i framtiden över huvud taget inte kommer att ske Ne någon tillverkning av traktorer i de lokaler som finns i Forsvik. Vid ett besök S LER e Mekaniska erksta på denna anläggning ser man den framväxt som har skett från en blygsam tillverkning av små skotrar för skogsbruk till den högmekaniserade tillverkning av en förnämlig produkt som i dag pågår. Det är helt naturligt att denna tillverkning ligger mitt inne i den bygd där människor brukar dessa redskap för sin försörjning. Ja, skälen är som synes många att med alla medel tillförsäkra Storumanbygden och Västerbottens inland denna produktion. Det vore ett svek mot denna bygd om regeringen inte också tar sitt regionalpolitiska ansvar och med all kraft verkar för att problemet får en så bra lösning som möjligt. Vi kan inte stillatigande fortsätta att betrakta flyttningsströmmarna från dessa bygder. Krisen är i verkligheten större än den som kommer till synes när ett företag läggs ned. Och det är det synsättet som dagens regering saknar, att alla förslag som läggs skall spegla en regionalpolitisk effekt. Jag återupprepar min fråga: Vilka åtgärder är industriministern beredd att vidta för att rädda tillverkningen vid Stensele Mekaniska Verkstad? Jag har inte fått något svar på den frågan.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Eftersom svaret på denna är så knapphändigt måste jag upprepa mina frågor. Den första var: Hur såg köpeavtalet mellan Kockums-Statsföretag som säljare och det finska företaget som köpare ut, och vilka garantier fanns det för sysselsättningen i Stensele i framtiden? Den andra frågan gällde Statsföretags och regeringens ansvar för den uppkomna situationen, eftersom försäljningen gjordes så sent som för ett år sedan. Karin Israelsson har på ett utmärkt sätt tecknat en bakgrund till problemen i Storumanområdet, och jag använder denna bakgrund till vad jag har att säga i det här ärendet. Beträffande den första frågan säger industriministern att Rauma Repola i samband med köpet av anläggningen i Stensele lämnat en försäkran om att uppehålla driften och sysselsättningen där. Då är min följdfråga: Är denna försäkran så utformad att Rauma Repola verkligen kan ställas till ansvar och tvingas ordna alternativ verksamhet och sysselsättning för den arbetskraft som nu är varslad om uppsägning? Det är som bekant 205 anställda som är varslade om uppsägning från sina jobb, och detta i en region som redan tidigare har en arbetslöshetsnivå som tillhör den högsta i landet. Jag anser attt det hade funnits särskilda skäl att granska affären med det finska företaget när den gjordes upp, eftersom det vid tiden för affären rådde en överproduktion av skogsmaskiner på den tillgängliga marknaden. Med förvärvet av Stensele Mekaniska Verkstad fick också Rauma Repola något av en monopolställning på den nordiska marknaden. När det nu varslas om 31 nedläggning av driften i Stensele ett år efter förvärvet behöver man inte vara alltför illasinnad för att tolka det som en planmässig handling för att få bort en konkurrent från marknaden. Det måste ha funnits en strategi med förvärvet, och det är väl den strategin man följt: Stensele Mekaniska Verkstad skulle bort som konkurrent. Om det nu finns en försäkran från Rauma Repola om att ansvara för fortsatt drift och tryggad sysselsättning vid Stenseleföretaget, bör naturligtvis regeringen sätta kraft bakom ett krav att villkoren uppfylls. Anser industriministern att man har tillräcklig substans i köpeavtalet för att ställa Rauma Repola till ansvar och kräva att villkoren uppfylls? Från branschhåll är man ganska enig i omdömet att det finns ett stort yrkeskunnande inom områdena elektronik och hydraulik och inom service och underhåll i Stenseleföretaget. Jag har själv hört företagsledare från annat håll i landet säga att Stensele Mekaniska Verkstad kunde klassas som nr 1 i Sverige, ja, i hela Norden. Denna kunskap bör man naturligtvis ta till vara. Jag skall drista mig till att ge industriministern tips på alternativ i den eventuella förhandlingen för framtiden i Stensele: Man kant.ex. lägga över hela Rauma Repola-gruppens tillverkning av hytter till Stensele, och man kan också komplettera med tillverkning av kranar. För båda dessa objekt är de anställda kompetenta och anläggningen lämplig. Detta ärende, herr industriminister, är en förtroendefråga av högsta dignitet. Nu känner sig människorna i denna glesbygd svikna och utlämnade. De lägger med rätta ett ansvar både på säljare och köpare i denna affär, och detta ansvar måste regeringen och Statsföretag svara upp mot. Det är redan alltför många som anser att det går att hunsa hur som helst med dem som tillhör glesbygdsfolket. De är så få och så maktlösa.